Fru talman! Skall du också gå upp och försvara karensdagarna? Den frågan fick jag nyss här ute i kammarfoajén, och jag kan svara här i kammaren: Ja, det skall jag. Jag gör det för att försvara våra barns ekonomi. Jag känner mig nämligen skyldig att göra allt jag kan för att förhindra att de som nu är unga skall behöva ägna hela sitt yrkesverksamma liv åt att betala skulder som vi som nu finns i riksdag och regering har ådragit oss. Jag skall försöka att förklara vad jag menar. När utgifterna för någon — det må vara en familj, ett företag eller staten — blir högre än inkomsterna uppstår det brist i kassan. Man tvingas låna till en del av alla de utgifter som måste betalas, därför att de är nödvändiga. Men var och en som kommer i den situationen — det må vara staten, en enskild eller ett företag — måste faktiskt också samtidigt ställa sig själv några frågor: Hur skall jag undvika den här situationen i framtiden? Hur skall jag betala tillbaka lånen? Finns det något sätt att skaffa mer inkomster, och finns det några utgifter som jag kan dra in på?

I dag talar vi om en möjlighet att minska utgifterna. Teoretiskt sett kan vi naturligtvis pröva på att dra in på bara en eller två av statens alla utgifter. Vårt försvar, vårt utbildningsväsende, vår sociala trygghet för pensionärer — det är bara tre exempel på sådana områden där staten har stora utgifter. Men nu är det ju faktiskt så att ingen vill eller vågar lägga ner försvaret, vår internationellt sett mycket höga levnadsstandard har vi därför att vi faktiskt har en god utbildning i Sverige och alla är ense om att vi är skyldiga dem som i går byggde upp vårt välstånd men som i dag är pensionärer en trygg ålderdom. Vi måste då konstatera att det inte går att dra ned på dessa utgifter. Vi kan inte heller dra ned på bara ett stort område, utan vi måste söka vägar att dra in något på många områden. När man kommit så långt i sina tankegångar om hur det skall gå till, då gäller det att ha nästa princip klar för sig, nämligen att försöka göra allt som är möjligt för att de som är mest beroende av samhällssolidariteten inte drabbas hårt, att se till att alla som kan solidariskt ställer upp för dem som inte kan. Det är den tanken som har varit vägledande i regeringens sparförslag, där det bl.a. ingår en självrisk i sjukförsäkringen. Sjukförsäkringen beräknas kosta oss alla nästan 14 miljarder kronor. Jag säger ”oss alla”, därför att även om det är riksdagen som beslutar om utgifterna, är faktiskt alla enskilda sjukförsäkrade arbetstagare med och betalar dessa utgifter. Sjukförsäkringen är en av alla de många sociala garantier vi har i Sverige, och det har införts därför att vi är eniga om att vi vill bistå varandra när det behövs. När man blir sjuk, skall det bekymmer som sjukdomen i sig innebär inte medföra bekymmer också för hur man skall klara sin försörjning då man inte kan arbeta. Den tryggheten måste vi självfallet slå vakt om. Men eftersom vi måste dra in något på utgifterna också på den sociala sidan har regeringen ansett det mest rättvist att göra det där alla kan visa sin solidaritet, och man föreslår därför att vi skall införa en mindre självrisk. Självrisk finns i nästan alla försäkringar. Låt mig i alla fall våga nämna ordet bilförsäkring, enbart för att ge ett pedagogiskt exempel. Det är det lättaste sättet att förklara vad självrisk är och att det är detsamma som karensdagar. De flesta bilägare är beredda att betala något tusental kronor ur den egna fickan, om det händer något med bilen, och få resten av försäkringsbolaget. De flesta människor i Sverige har självrisk i sina stöldoch brandförsäkringar osv. Man behöver en försäkring för att inte bli blottställd om bilen kvaddas eller huset brinner, men man är beredd att betala något ur den egna kassan. På liknande sätt blir det nu med sjukförsäkringen, men man behöver inte ha en självrisk på tusentals kronor, som man måste ha när det gäller andra försäkringar. Vi vill och skall ha en grundtrygghet, men vi måste vara beredda att klara oss utan inkomst de första sjukdagarna. Det är faktiskt också så, fru talman, att vi kunde göra det före 1967, och därför är jag övertygad om att vi skall kunna göra det också efter 1982. Sverige var inte före 1967 det orättfärdiga, orättvisa och eländiga samhälle som oppositionen har utmålat att det nu skulle bli, om karensdagarna införs efter dagens beslut. Fru talman! Jag vill upprepa att vi måste göra allt som är möjligt för att de som är mest beroende av vår gemensamma solidaritet inte skall drabbas hårt. Det är därför vi föreslår ett högriskskydd som innebär att den som blir sjuk ofta inte skall behöva ängslas för att varje gång gå miste om sjukpenningen. Det är därför vi begränsar antalet karensdagar till tio under en tolvmånadersperiod. Det är också därför som vi inför en s.k. 20-dagarsregel för att skapa ytterligare garantier för dem som ofta drabbas av sjukdom. 20 dagarsregeln innebär att om ett sjukdomsfall inträffar inom 20 dagar efter föregående sjukperiods slut blir det inga karensdagar. Dessutom — och detta nämner den socialdemokratiska oppositionen sällan — blir det faktiskt bättre ersättning i vissa fall. Vi tar nämligen bort den nuvarande s.k. fridagsregeln, som innebär att man i vissa fall inte får sjukpeng för sådana dagar som normalt är arbetsfria. Sjukpenningen räknas ut med hänsyn till årsinkomsten, utslagen på 365 dagar. Men för korttidsfall ger sjukförsäkringen ingen ersättning för s.k. arbetsfria dagar, som oftast är lördag och söndag. De nu föreslagna reglerna medför faktiskt att den som är sjuk sex dagar och inte har sjuklöneavtal i vissa fall kan få ut nästan lika mycket från sjukkassan som tidigare. Låt mig också, fru talman, påpeka att den solidaritet vi begär av medborgarna i det här fallet, den begär vi av dem som har arbete och inkomster av arbete. När vi tvingas dra in på sociala förmåner, är det rimligt att vi som har ett lönat arbete ställer upp. Jag skall gärna erkänna att det självfallet hade varit bättre, om vi hade sluppit göra dessa förändringar i sjukförsäkringen. Det är ingen tvekan om att det är en försämring av sjukförsäkringen — det finns ingen anledning att hymla med den saken. Men det är en försämring som vi anser att vi måste ta för att slippa undan något ännu värre, dvs. att den svenska ekonomin rasar ihop, med det elände och den orättfärdighet som det skulle föra med sig. Jag tror också att det är många som är beredda att acceptera den här åtgärden, om de bara besinnar sig en smula och tänker efter. Jag tror att det finns många som inser att när vi nu tvingas att vidta besparingsåtgärder också på det sociala området, så är två karensdagar vid sjukdom det minst orättfärdiga. Om vi skall kunna bevara den sociala trygghet som vi har i Sverige, och bevara den till kommande generationer, måste vi vara beredda att avstå något i dag. Vi borde inte vara så egoistiska, att vi överlåter åt våra barn att betala de skulder vi tar upp. Solidariteten gäller också kommande generationer.

Fru talman! Man blir allvarligt oroad när fru Ahrland ger sig upp i den här debatten. Förra veckan tog hon näst intill kål på landets sjuksköterskor. I dag ger hon sig på att försämra sjukförsäkringen. Samtidigt jämför hon som landets sjukvårdsminister sjuka människor med bilar. Man frågar sig om vi över huvud taget kommer att ha någon sjukvård kvar den 19 september. Sedan är det väl dags för avlösning. Men för att ta detta med bilar! TCO har sagt följande: ”Självrisk förekommer i sakförsäkring av bilar, hem och dylikt, där man till viss del själv kan påverka skadeutvecklingen genom olika skyddsåtgärder och allmän varsamhet. Underlåter man att skydda sig effektivt tar man därmed medvetet en egen risk.

Det är den mänskliga dimension hon har på sin uppgift i regeringen, och det är fruktansvärt. Om en eller annan direktör som inte vet vad sjukvård är hade gått upp och sagt det där, kunde jag ha förstått det. Men att landets sjukvårdsminister säger att sjuka människor är som bilar! Vidare säger fru Ahrland att vi kan avstå från det här. Men vilka är vi? Inte är det fru Ahrland och hennes kategorier. Det är ju bara privatanställda arbetare som drabbas av det här, icke tjänstemän och icke statseller kommunalanställda. Dessa har sjuklön. Vi skall inte lägga på våra barn skulder, säger fru Ahrland. Men det är ju ni som helt och hållet skaffat barnen dessa skulder. 1956 hade vi icke ett öres skuld från den svenska statens sida till utlandet. Nu är vi skyldiga 60 000 miljoner till utlandet, som ni har åstadkommit. Sedan ger ni er på de svagaste grupperna i samhället och säger att de skall, med försämrad standard när de blir sjuka, betala de borgerliga regeringarnas extravaganser och alla premier till de bättre ställda. Bevara de sjuka för en sådan sjukvårdsminister!

Fru talman! Karin Ahrland talar om utgifter och säger att det är nödvändigt att dra ner på flera områden. Det gör man då genom att man gnetar på den sociala verksamheten. Där har man under de borgerligas hela regeringstid använt ”korvmetoden” och skurit en skiva i taget. Lars Werner har alldeles nyss presenterat ett alternativ som skulle ge stora och snabba pengar, men regeringen har mest dragit in just på socialdepartementet, och vi vet vilka det drabbar. Det drabbar dem som behöver vård och omsorg. Det är de sjuka som får betala. Här har sagts att karensdagarna drabbar lika, och det börjar bli litet tjatigt att höra det. Men en miljon av löntagarna har inte en enda sjukdag per år, och de behöver ju då ingenting betala. Jag undrar vad Karin Ahrland anser om dem som arbetar inom vårdområdet, som hon också tycker skall ha karensdagar. Skall de utöver att de helst inte skall ta ut semester också tvingas jobba när de är sjuka? Jag förutsätter att Karin Ahrland har fått ta del av SPRI:s utredning, som säger att billig sjukvård ger en bättre hälsa och att det är de lågavlönade som mera drabbas av sjukfrånvaron och skador. Riksförsäkringsverket har också sagt någonstans i en utredning att korttidsfrånvaron inte alls är så oskyldig ur medicinsk synpunkt. Följer man en grupp människor med korta sjukperioder några år framåt i tiden, finner man att oproportionerligt många har blivit förtidspensionerade. Än mer alarmerande är att den gruppen har en massiv överdödlighet i jämförelse med jämnåriga inom befolkningen i övrigt. Det är dem som man nu ger sig

Fru talman! Det är närmast genant att gå upp i talarstolen en gång till för att tala om hur tekniken fungerar i regeringens proposition. Jag har en gång fått förklara för socialministern hur högriskskyddet kommer att slå, jag har talat om det för utskottets talesman, och jag skall göra det för Karin Ahrland också. Jag hyser nog betydligt större förståelse för att sjukvårdsministern kan ha andra saker att syssla med än dessa tekniska detaljer. Men Karin Ahrland sade: Vi inför 20-dagarsregeln. Det var en överloppsgärning, för den finns redan i nuvarande försäkring. Den kom till för att de personer som behöver njurdialys skall få möjligheter att få ersättning från insjuknandedagen. Behandlingarna sker så ofta att dessa patienters behandlingar faller inom 20 dagar. Det är bra att den regeln finns, och vi skall vara tacksamma för att ni inte har tagit bort den. Sedan var det högriskskyddet. Man talar om att ingen behöver få mer än tio karensdagar. Det är sant så långt, men nog bör vi ändå peka på vilka effekter det får, för insjuknandedagen räknas ju inte när det gäller högriskskyddet. Är man sjuk två dagar, har man en insjuknandedag som icke räknas och en karensdag. För att komma upp i tio karensdagar måste man vara sjuk tio gånger och får därigenom 20 dagar med förlorad arbetsinkomst innan högriskskyddet träder i kraft. Nästa gång jag blir sjuk, vad händer då? Jo, den första dagen får jag ingenting, för det är insjuknandedagen. Dagen efter får jag ersättning. Då har jag alltså mist 21 dagars arbetsinkomst. Detta har man upptäckt i handikapporganisationerna överallt. Det står ju också i tredje stycket i lagtexten helt klart att det gäller karensdagarna, insjuknandedagen räknas icke i det sammanhanget. Det här har vi i utskottet genom föredragningar fått helt klart för oss. Sedan till detta med fridagsregeln. Jag har förut i dag sagt att det förelåg ett förslag i sjukpenningkommittén. Vi hade möjlighet att lösa den oacceptabelt låga kompensationsnivån för dessa grupper. Utredningen kom ju till just för dessa grupper — den tillsattes, som jag tidigare har sagt, efter motioner i riksdagen och en framställning från LO och TCO för att man skulle höja deras kompensationsnivå. Säg att någon arbetar tre dagar i veckan och blir sjuk på onsdag, torsdag och fredag — just de dagar han eller hon arbetar. Då får man inte ersättning för insjuknandedagen och inte för de två karensdagarna. Där går hela veckoinkomsten! Jag tror att man bör kunna tekniken för att kunna förstå hur det går för människorna. Jag har förut i dag sagt: Människorna behöver fakta, och det skall vi inte undanhålla dem.
Fru talman! Här har varit ganska många talare. Jag skall försöka besvara en del av anförandena kort. Solidaritet med våra barn passade inte ett par av herrarna som var uppe i debatten. Jag kan bara svara att jag inte tycker att man skall lasta över sina skulder på andra. Jag tycker inte man skall göra det genom att låta bli att betala skatt — jag tycker att man skall betala sin skatt solidariskt. Precis på samma sätt tycker jag att man skall göra allt man kan för att betala sina skulder. Jag tror dessutom — det vill jag faktiskt gärna säga — att de flesta svenska människor, de flesta föräldrar här i landet, håller med mig och säkert vill ställa upp för sina barns räkning. Jag tror inte det är någon som vill dö med skulder som andra skall betala. Olof Palme är en gammal och skicklig debattör. Av den anledningen använde han sin vanliga teknik. Han konstruerade en replik, fru talman, som han sedan bemötte själv. Jag jämförde aldrig sjuka människor med bilar. Det var inte så jag sade. Jag har några få önskemål i politiken — ja, jag har naturligtvis många önskemål i politiken, men jag har ett speciellt önskemål när jag är i kammaren, och det är att försöka tala något pedagogiskt. Jag tror att de flesta svenskar vet vad självrisk på bilförsäkringen är. Det var ett sätt att förklara vad karensdagar kan liknas vid. Men det är icke fråga om att jämföra sjuka människor med bilar. Jag tror faktiskt att vi måste använda sådana exempel emellanåt för att kunna förklara all denna krånglighet. Jag fick också höra att vi inte hade skärpt skattekontrollen. Jag avstår från att räkna upp alla de åtgärder som faktiskt har vidtagits på den punkten. Det är ju inte skattekontrollen som den här debatten skall handla om, utan den skall handla om sjukförsäkringen. Den tekniska debatten om de 20 dagarna har det varit så många omgångar om här på förmiddagen att det inte finns någon anledning att fortsätta den längre.

Fru talman! Det blir bara värre det här! Statsrådet Ahrland, sjukvårdsministern, förklarade att hon ville vara pedagogisk. Till den änden ville hon göra gällande att vi borde betrakta sjukförsäkringen som vi betraktar bilförsäkringar. Därav följer att själva objekten för försäkringarna — å ena sidan sjuka och å andra sidan bilar — på något sätt borde jämföras. Hon har alltså lyckats visa med sin andra replik att landets sjukvårdsminister betraktar sjuka människor som hon betraktar bilar. Det är illavarslande, och jag förstår att det inte är bara sjuksköterskorna som är upprörda över hennes framfart. Också sjuksköterskornas patienter har all anledning att känna den djupaste oro! Vidare säger fru Ahrland att ”vi” skall ta på oss den här bördan. Men hon menar ”de”. Tjänstemän som fru Ahrland har alltid haft sjuklön. De påverkas inte direkt av den föreslagna förändringen utan det är arbetarna. Det har hon efter en dags debatt inte lärt sig utan fortsätter tala om ”vi” men menar ”de”. Sedan säger hon: Det här skall inte våra barn betala genom att vi sätter oss i skuld. Låt mig berätta att jag nyss har fått den senaste uppgiften från riksgäldskontoret. Under dessa sex borgerliga regeringsår har den svenska statsskulden stigit från 67 000 milj.kr. till 326 000 milj.kr. — detta per den 21 maj. Den har alltså ökat med 250 000 miljoner, 250 miljarder, bara under dessa sex år. Jag tror att vi har begåvats med 47 statsråd under de här borgerliga åren. Vart och ett av dessa statsråd har dragit på kommande generationer 7 miljarder i skuld. Statsråden kommer, statsråden går — dess bättre. Men skulderna förblir, dess värre. Därför är det höjden när ni står och säger att ni inte skall dra på någon skulder. Ni har inte gjort annat under sex år än dragit på era barn och barnbarn och barnbarnsbarn skulder genom en fullkomligt inkompetent ekonomisk politik. Nu i sista ögonblicket skall ni kasta er över de sjuka människor som ni jämför med bilar, dvs. de sjuka människor som råkar vara arbetare. Det är detta som skall vara måttet. Det är dessa människor som skall börja betala alla de skulder som borgerligheten har dragit på svenska folket. Det är skamligt!

Fru talman! Visserligen sade Karin Ahrland att hon hade många att svara på den tid som stod till hennes förfogande, men jag tycker att det hade funnits möjligheter att med något ord kommentera mina frågor. Det kan tyckas att det är tekniskt krångligt med teknik. Men det är ju hur det fungerar i verkligheten som rör människorna. Därför behöver teknikens snårigheter översättas så att man vet vad det handlar om. Mina uppgifter har inte dementerats tidigare av vare sig socialministern eller av utskottets talesman. Jag utgår från att Karin Ahrland inte heller kommer att dementera mina uppgifter, men gärna tacksamt instämmer i att jag har rätt i det jag säger. Jag har sedan tidigare en obesvarad fråga, eller rättare sagt en reflexion. Det är helt uppenbart att moderaterna vid omröstningen kommer att stödja regeringens förslag, även om man vill gå längre när det gäller sänkningen av kompensationsnivån ner till 80 2 för alla sjukfall, inte bara korttidsfallen. Men moderaterna ser detta som någon form av provisorium, och jag frågar: Var skall man spara ytterligare miljarder? Är det på sjukförsäkringen, så att det inte längre skall vara fråga om ett provisorium, utan det skall bli litet mera perfekt, dvs. fler karensdagar och kanske ytterligare sänkt kompensationsnivå? I så fall undrar jag om ni har kraft att sätta hälarna i marken och hålla emot. Om det blir en borgerlig regering kommer ni ju att vara helt i händerna på moderaterna när det gäller sjukförsäkringen. Detta ser vi exempel på i dag, och dessa exempel är ett led i att uppfylla sparplanen på 12 miljarder kronor.

Fru talman! Jag vet att 20-dagarsregeln finns i dag, Doris Håvik, men den får faktiskt en förstärkt betydelse i ett system med karensdagar. Jag börjar tycka att det är Olof Palme som jämför sjuka människor med bilar. Det har inte jag gjort, utan jag har talat om olika försäkringssystem. Det är just därför att statens skulder har ökat som vi måste göra olika besparingar när det gäller statsskulden — detta apropå Olof Palmes uppgifter omatt statens skulder har ökat. Det är faktiskt inte därför att vi tycker att det är roligt. Det trodde jag hade framgått. Vi försöker stoppa den utvecklingen genom att spara. Det är dessutom så, Olof Palme, att de utgifter för vilka vi har fått skaffa oss skulder till stor del är sådana som vi har beslutat om i den här kammaren, mycket ofta i stor enighet. Men nu måste vi inse att den utgiftsexpansionen måste stoppas, och då är detta en av möjligheterna. Olof Palme tog också upp frågan om sjuksköterskornas sommarledighet. Den frågan hör inte hemma i den här debatten, men eftersom han drog upp den två gånger är det kanske lika bra att jag svarar. Jag blev förvånad över det rabalder som uppstod på grund av tre rader i Dagens Nyheter. Det var aldrig min avsikt att hoppa på den svenska sjuksköterskekåren, såsom det har framställts i vissa tidningars spalter. Det var inte meningen med uttalandet. Jag skall gärna förklara för Olof Palme vad bakgrunden var. Några företrädare för kåren klagade över att andra inte ville eller inte kunde ta tjänster över sommaren på grund av brister i barnomsorgen, och det tyckte jag inte var bra.

Fru talman! Den debatt som vi under den senaste tiden har upplevt om självrisken i sjukförsäkringen borde föranleda ett närmare studium från våra statsvetare. Men kan fråga sig om våra organisationsledningar och vissa politiker har förlorat förmågan att hålla isär vad som är stort och smått i vårt samhälle. Man kan tydligen blåsa upp en stor debatt som gäller i värsta fall ett bortfall på 50 kr. i månaden för en normalinkomsttagare. Och det kan man göra i ett land som har världens rikaste folk och den högsta ekonomiska standarden. Man kan föra debatten som om det gällde ett totalt raserande av vårt sociala trygghetssystem. Denna debatt har blockerat en diskussion om för vårt land viktiga framtidsfrågor. Det är i och för sig ett allvarligt demokratiproblem. I denna debatt har man lyckats förtiga att det sjukförsäkringssystem som vi diskuterar ger 8 kr. per dag för de sämst ställda medan bättre lottade grupper får 329 kr. per dag när de är sjuka. Man kan förtiga att vårt pensionssystem premierar vissa grupper med &n pension som är 60 000-70 000 kr. större per år än vad vanliga folkpensionärer får att leva av. Man kan i massmediadebatten förtiga att vårdinsatser för våra barn inom föräldraförsäkringens ram ger en inkomstskillnad på 78 000 kr. för exakt samma arbete. Man måste fråga sig om det inte finns någon vilja och förmåga i detta land att se perspektiven. Har vi förlorat förmågan att se skillnaderna mellan vad som är stort eller smått? Det är ett djupt och allvarligt demokratiproblem, om massmedia låter sig styras av ett politiskt taktiskt spel från vissa grupper i vårt samhälle. Alla som känner ansvar för vår välfärd måste erkänna att det krävs ett ökat sparande i vårt samhälle. Ingen politiker borde kunna smita från ansvaret att konstruktivt delta i debatten om hur vi kan minska budgetunderskottet. Det enda socialdemokratin har förmått är att föreslå en momshöjning, vilken skulle drabba de sämst ställda grupperna hårdast. Tyvärr sviktar det politiska modet och viljan hos socialdemokratin när det gäller att redovisa konkreta och realistiska sparåtgärder. Man vågar helt enkelt inte lägga korten på bordet. Det är uppriktigt sagt fegt av socialdemokraterna att inte tala om för den svenska allmänheten vad som måste göras. Tyvärr har därför hela debatten om självrisken inom sjukförsäkringen präglats av en skriande brist på alternativ. Även analysen av självriskens konsekvenser har på sina håll varit förfärande dålig. Socialdemokraterna har enbart ägnat sig åt att propagandistiskt påstå att självrisken drabbar orättvist. Man har noga aktat sig för att ställa några intelligenta frågor om hur det sociala trygghetssystemet fungerar i den praktiska verkligheten. Är det system som socialdemokratin ofta berömmer sig av så rättvist? Vi bör alla erkänna att det är ett privilegium att ha tillgång till ett avlönat arbete. Alla vi som har ett arbete är ekonomiskt privilegierade i förhållande till dem som saknar detta. Vi är också socialt privilegierade när vi har förmånen av att ha ett jobb. Det bör därför vara en hederssak för oss alla att göra vissa uppoffringar. Vi som har ett jobb bör kunna avstå något för att de som inte har det skall få samma förmån. Den lilla uppoffring på några tior i månaden, som självrisken innebär för en normalinkomsttagare, bör vi kunna göra utan att gnälla. Den solidariteten måste vi visa om Sverige skall kunna fortsätta att bekämpa arbetslösheten mer framgångsrikt än något annat industriland. Är det då så orättvist att införa en självrisk i sjukförsäkringen? Det vill ju socialdemokratin påstå. Samma parti har under många år accepterat att självrisk tillämpas i strängt taget alla försäkringar. Enligt socialdemokraterna är det tydligen ingen orättvisa i att folk får finna sig i en viss självrisk vid bilolyckor eller vid skador på lägenhet och villa. Sanningen är ju att det inte går att helt skydda sig från sådana skador. Man får t.o.m. finna sig i en självrisk om man blir bestulen på sin egendom. En familjs ekonomi kan drabbas ganska hårt därav. Trots det har socialdemokraterna inte väckt någon debatt om eller försökt sätta stopp för dessa självrisker i försäkringssystemet. Jag frågar mig: Var finns logiken? Den socialdemokratiska partiledningen har tydligen svårt med logiken, eller är det kanske den politiska taktiken som har tagit över? Låt oss se på det sjukförsäkringssystem som byggdes upp under den socialdemokratiska regeringstiden. Är det så rättvist som man försöker ge intryck av? Sanningen är att många människor får finna sig i att klara sig på 8 kr. per dag när de är sjuka. Enligt den socialdemokratiska modellen får höginkomsttagarna ungefär 330 kr. per dag när de blir sjuka. För socialdemokraterna upplevs det tydligen inte som någon orättvisa att bättre ställda grupper får 320 kr. mer per dag än sämre lottade människor. Kanske socialdemokraterna tycker att de människor som får 8 kr. per dag inte är samhällsnyttiga och därför skall bestraffas med en oanständigt låg sjukersättning. Sanningen är att många av dessa människor gör en stor och samhällsnyttig insats genom att t.ex. vårda sina barn i hemmet. Andra har helt enkelt inte kunnat få ett arbete. Denna verklighet gällde i ännu högre grad under den socialdemokratiska regeringstiden. Är man kritisk mot den föreslagna självrisken, bör man vara ännu mer kritisk mot de djupa orättvisor som byggdes in i sjukförsäkringssystemet under socialdemokratisk regeringstid. Men att ägna sig åt ödmjuk självkritik är sannerligen inte socialdemokraternas starka sida. Hur är det då ställt med rättvisan i det ATP-system som socialdemokraterna ofta berömmer sig av? Verkligheten är den att kroppsarbetare och småföretagare — ofta med tunga och hårda jobb — får en låg pension medan höginkomsttagarna får en hög pension. Alltjämt finns det åtskilliga pensionärer som får klara sig på 25 000 kr. i folkpension. Enligt socialdemokraternas pensionsmodell från ATP-tiden kan höginkomsttagare få en pension, som är 60 000 kr. högre än den som många arbetare och småföretagare får. Socialdemokraterna ser ingen orättvisa i att de människor som har haft hårda jobb och har ett slitsamt liv bakom sig får klara sig på en pension, som är 60 000 kr. lägre per år räknat i förhållande till mer gynnade grupper. Däremot är det fruktansvärt orättvist — enligt socialdemokraterna — att vi som har förmånen av ett arbete tar på oss en självrisk på några tior per månad. Socialdemokraterna borde också fråga sig hur rättvisan ser ut inom föräldraförsäkringen. Under den tid då denna föräldraförsäkring gäller utför föräldrarna exakt samma vårdinsats för sina barn. Hur värderar då socialdemokraterna detta arbete? De föräldrar som har förmånen av bra jobb och hög lön får sin arbetsinsats för sina barn värderad till 90 000 kr. Andra föräldrar får nöja sig med 12 000 kr. Socialdemokraterna ser ingen orättvisa i att samma vårdinsats — samma arbetsinsats — ger en inkomstskillnad på 78 000 kr. per år. Men om vi tar på oss en självrisk på 50 kr. i månaden, försöker man göra det till en orättvisa utan jämförelse. Var finns logiken? Var finns sans och måtta i den politiska debatten? Inte ens en reaktionär bruksdisponent från seklets början skulle ha Nr 156 kommit på tanken att samma arbete skulle ge en inkomstskillnad på 78 000 kr. För socialdemokraterna är denna inkomstskillnad däremot inget problem. Att nedvärdera vissa föräldrars vårdinsatser för sina barn ligger tydligen väl i linje med den tolkning av rättvisebegreppet som socialdemokraterna gör nu för tiden. En återgång till en gammal hederlig socialdemokratisk grundtrygghetspolitik, där alla värderas lika, vore en välkommen politisk kursändring. Men det är väl kanske att ställa förhoppningarna för högt.

Fru talman! Låt mig i all stillhet få påminna Gösta Andersson om att en regimförändring skedde i detta land 1976. Centern har sedan dess innehaft en sådan ställning att man kunnat rätta till alla de avigsidor som Gösta Andersson i anförande efter anförande i denna kammare anklagar socialdemokratin för. 8 kr. om dagen till hemmamake, javisst är det lågt. Jag har själv motionerat om en höjning. Sjukpenningkommittén har frågan för behandling. Det är enkelt att ändra denna sak. Det är medel som saknas. Ingen socialminister sedan 1976 har anvisat några medel till denna reform. Nu sitter två ministrar i sina bänkar. Vore det inte lämpligt att gå direkt till dem för ett samtal. Ställ dem mot väggen och fråga varför ingenting har hänt sedan 1976 i stället för att anklaga socialdemokratin genom mig. En fråga som tvingande inställer sig efter det föregående anförandet är följande: När är ni beredda att fullständigt ta bort kopplingen mellan kompensationsnivån och de inkomstrelaterade förmånerna? Skall vi alltså ha samma grundsjukpenning, oberoende av vad vi tjänar? Är det målet, är det intressant att så många från centern här har ställt upp för detta. Skall ni lösa upp sambandet mellan inkomsten och den sjukpenning som man får och avskaffa den 90-procentiga kompensationsnivån? Jag ställer frågan direkt. 50 kr. i månaden är vad man förlorar, säger Gösta Andersson i sitt inledningsanförande. Kan vi få lov att se de räkneexempel där Gösta Andersson har kommit fram till det? Gösta Andersson säger vidare: Det är ett privilegium att ha tillgång till ett avlönat arbete, och därför skulle man kunna ta på sig den självrisk som det här är fråga om. Ja, tyvärr minskar ju förmånen av att ha ett avlönat arbete. Dessutom blir arbetslöshetsperioderna längre och längre och arbetslöshetsersättningen urholkas, så att den inte ligger på 90926. Den är dock ATP-grundande. Man kan alltså straffas två gånger genom denna utveckling. Låt mig ge ett exempel. En ung människa som inte har arbetat en tid 105 motsvarande de 15 bästa åren får genom skada eller sjukdom förtidspension. När antagandepoängen skall räknas ut får han eller hon en lägre pensionspoäng för det år då hon har varit arbetslös en lång period. Gösta Andersson! Är det centerns modell för grundtrygghet?

Fru talman! I en politisk debatt ingår det som en självklarhet att även oppositionen måste våga redovisa var den står. I fråga om sjukförsäkringen kan socialdemokraterna inte smita ifrån ansvaret för att de har infört de orättvisor i systemet som jag pekade på. Det är på sin plats att socialdemokratin inte smiter ifrån det ansvaret. När det gäller den förlust, den solidaritetsinsats — eller hur vi nu vill uttrycka det—som var och en av oss skall göra är det väl trots allt intressant att veta hur stor uppoffringen blir efter skatt. Om fru Håvik sätter sig ner och gör den analysen, skall hon komma fram till att 50 kr. per månad är en ganska exakt angivelse av normalinkomsttagarens insats. Socialdemokraterna försöker göra hela denna debatt till en fråga om de sämst ställda grupperna. Man måste då resa frågan: Vilka motiv hade socialdemokratin för att säga nej till ATP-rätten för vård av egna barn? Det gäller en grupp människor som gör en stor insats i vårt samhälle. Vad fanns det för motiv för socialdemokratin att säga nej till flerbarnsstödet? Alla realistiska bedömningar gav vid handen att det gäller en grupp av människor som tillhör de sämst ställda. Vad ni har bidragit till att presentera är ett förslag till momshöjning, som slår hårdast mot de sämst ställda grupperna, framför allt mot småbarnsoch flerbarnsfamiljerna. Vad har regeringen gjort? Jag har pekat på ATP-rätten och på flerbarnsstödet. Jag kan vidare nämna pensionstillskotten för vanliga folkpensionärer. Dessa pensionstillskott har stigit i snabbare takt än under någon tidigare period. Regeringen har tagit en rad initiativ för att stärka grundtryggheten i vårt samhälle, och det är både jag och många andra tacksamma för. Men det är hög tid att socialdemokraterna bekänner färg i de fördelningspolitiska frågorna. Ni kan inte smita ifrån den verklighet som gäller. Ni kan inte göra det när det gäller kroppsarbetarna. Även om Olof Palme har utvecklat den frågan intensivt från denna talarstol, kommer han inte ifrån det faktum att det pensionssystem som ni är skapare av ger en skillnad i pensioner på 60 000 kr. till förmån för de bäst ställda grupperna. Min fråga är: Kommer ni att för framtiden slå vakt om denna orättvisa i pensionssystemet? I så fall tycker jag att ni bör akta er för att blåsa upp detta med självrisken i sjukförsäkringen till en stor fråga i den här debatten. Är det socialdemokratisk politik att skillnaden i sjukersättningen skall vara nära 320 kr. per dag till förmån för höginkomsttagarna? Denna orättvisa är ett förfärande resultat av socialdemokratisk politik. Det vore klädsamt med litet mer av självkritik.

Fru talman! Jag har väntat på att Gösta Andersson skulle komma in på det som frågan gäller — karensdagar, högriskskydd och allt som kommer att beröra människorna genom det beslut vi kommer att fatta här under kvällens lopp. Men Gösta Andersson föredrar att tala om helt andra saker. Han kom bl.a. in på frågan om ATP-poäng för vård av barn. Ja, det är en reform som skall vara utbyggd år 2040. Man räknar med att den skall kosta 200 milj.kr. om året. I administrationskostnader — medan vi registrerar poäng fram till dess att systemet är fullt utbyggt — kommer vi att betala ungefär 5 milj.kr. om året enligt riksförsäkringsverket. 9 milj.kr. står det i propositionen, men man lär ha kommit fram till beloppet 5 milj.kr. Vi skall här, Gösta Andersson, ta upp frågan om pensionerna och pensionstillskotten. Ännu har inga pensionstillskott börjat utgå enligt de beslut som fattats av centern och de förslag som kommer från det hållet, utan de 4 96 som har utgått varje år den 1 juli är grundade på beslut fattade av den socialdemokratiska regeringen. En pensionär som hade låg eller ingen pension fick 4 96 i pensionstillskott. En förtidspensionär fick dubbelt så mycket, 8 9. Nu har riksdagen fattat beslut om att det skall bli 2 96 fr.o.m. den 1 juli. Men det blir inga dubbla pensionstillskott för förtidspensionärerna, som i unga år på grund av sjukdom eller skada inte hade möjligheter att tjäna in några ATP-poäng. Jag frågar än en gång varför inte min motion om en höjning av grundsjukpenningen från 8 kr. upp till 25 kr. och mera har kunnat vinna gehör. Gösta Andersson är tydligen överens med mig. Men det är väl någon annanstans som det finns en broms. Är det pengarna som saknas? Låt mig slutligen, fru talman, påminna om att man i valrörelsen 1976 utlovade ett vårdnadsbidrag. Men vad har det blivit av detta löfte? Det fanns med i några regeringsdeklarationer, men sedan har ingenting hänt. Nu i vår har emellertid en motion behandlats, där man begär en förlängning av föräldraförsäkringen med sex månader och att ersättning skall utgå med 37 kr. om dagen. Det kommer att kosta 600 milj.kr. Jag förstår inte varför man inte lagt fram ett förslag. Beror det på att regeringen också på den punkten är oenig? 37 kr. om dagen — vem stannar hemma för det beloppet? Ja, inte ensamstående föräldrar.

Fru talman! Doris Håvik aktar sig noga för att kommentera orättvisorna i det sociala trygghetssystem som hennes parti bär ansvaret för, och jag förstår henne. Det finns inga bra svar på frågorna i det sammanhanget. När det gäller folkpensionärerna, så har dessa alltsedan socialdemokraterna förlorade regeringsmakten 1976 fått sina pensioner förbättrade netto efter inflation med 18 96. Det är den kraftigaste och snabbaste förbättringen av folkpensionerna som har skett. Det är stor skillnad jämfört med det budskap som socialdemokraterna gick ut med i 1976 års valrörelse. Då skrämde man pensionärerna med att de skulle förlora sina pensioner. I dag har de pensioner på 24 000 kr. i runda tal. När det gäller sjukförsäkringen kan socialdemokraterna göra ett stort nummer av att vi som har förmånen att ha ett arbete inte skulle kunna göra den uppoffring på ca 50 kr. per månad som jag anser vara en viktig solidarisk insats för de sämre lottade i vårt samhälle, inte minst de arbetslösa. Socialdemokraterna tycker att det är orättvist att vi visar den solidariteten mot de sämst lottade. En kort sammanfattning av den socialdemokratiska profilen när det gäller fördelningsfrågorna kan se ut på ungefär detta sätt: För det första tycker partiet att det är rättvist och riktigt att det vårdarbete som småbarnsföräldrar utför när det gäller egna barn skall vara oavlönat även i framtiden. Det är den socialdemokratiska ståndpunkten. För det andra tycker socialdemokraterna att det är socialt rättfärdigt att samma människor, småbarnsföräldrarna, skall klara sig på 8 kr. per dag när de är sjuka. Doris Håvik räddar sig inte genom att hänvisa till en enskild motion — jag talar om partiets samlade politik. För det tredje tycker socialdemokraterna att det är god solidaritet att höginkomsttagarna samtidigt får ut 330 kr. per dag under sjukdom. För det fjärde berömmer sig socialdemokraterna för ett ATP-system som ger kroppsarbetarna och låginkomsttagarna en pension som är ungefär 60 000 kr. lägre än de privilegierade gruppernas. För det femte tycker socialdemokraterna att det är rättvist att höginkomsttagarna kan få sin barnomsorg betald med 40 000 kr. per år, medan samtidigt 70 26 av barnfamiljerna får klara sin barnomsorg utan ett öre i ersättning. Jag tror att verkligheten kommer att visa att socialdemokraterna är på fel väg. Centern kommer i varje fall att fortsätta kampen för ett rättfärdigt socialt grundtrygghetssystem för framtiden.

Fru talman! Att sörja för den sociala tryggheten är en av arbetarrörelsens viktigaste uppgifter i samhället. För stora folkgrupper kom också det målmedvetna reformarbetet under den socialdemokratiska regeringstiden att innebära trygghet i vardagen och frigörelse från ekonomiska bekymmer vid sjukdom, vid handikapp och på ålderdomen. I begreppet välfärdssamhälle, som står för trygghet och säkerhet för medborgarna, ligger också någonting annat, nämligen ett slags gemenskap, symboliserande solidaritet, hänsyn och medkänsla människor emellan. Kampen för denna trygghetsskapande politik har den fackliga och politiska arbetarrörelsen i allt väsentligt fått föra ensam. Därför bekämpar vi också i dag den borgerliga grupp i samhället som vill slå sönder det som byggts upp under flera generationer i detta land och som gör att människorna kan känna trygghet och frihet i livets olika skiften. Vi minns de borgerligas löften i valrörelsen 1976 och 1979 om fortsatt socialt reformarbete, och vi minns alla fagra löften till pensionärer och andra. Men väli regeringsställning började man att undergräva den sociala sektorn. Steg för steg har olika borgerliga regeringar försämrat eller dragit in olika stödformer till sjuka, pensionärer och barnfamiljer. Man överger nu tidigare viktiga mål för samhällsarbetet. Den ekonomiska krisen tas som förevändning för att angripa socialförsäkringar av olika slag, ungdomens utbildningsmöjligheter och kommunernas resurser för enskilda människor. Regeringens sparåtgärder riktar sig dock inte mot kapitalägarna och de rika intressena, utan drabbar ensidigt löntagarna, sjuka och arbetslösa. Sparandet skulle bli rättvisare och dessutom ge betydligt mer, om vi avskaffar några av alla de privilegier och subventioner som de borgerliga sedan 1976 strött över de välbeställda i landet. Enbart subventionerna till aktieoch skattesparfonderna, som inte är till någon större nytta för landets ekonomi, kostar skattebetalarna 2 miljarder kronor. Om vi avskaffade dem skulle vi ha råd att bevara sjukförsäkringen. Det finns alltså andra vägar att spara på än att tillgripa karensdagar. Vi socialdemokrater har redovisat ett budgetförslag, som ger utrymme för bevarad sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring, värdesäkra pensioner och höjda barnbidrag, samtidigt som budgetunderskottet minskar. Det visar att vi har råd att bevara den sociala tryggheten, om vi låter rättvisa och solidaritet avgöra var sparåtgärderna sätts in. De försämringar som nu sker inom den sociala sektorn är tydliga tecken på att de reaktionära krafterna har tagit kommandot inom borgerligheten. Förslaget om karensdagar kommer ursprungligen från Svenska arbetsgivareföreningen, där borgerlighetens ledningsgrupp tydligen finns numera, inte bara när det gäller löntagarfonder utan också när det gäller social nedrustning. Införande av karensdagar var ett villkor som moderaterna ställde för att mittenregeringen skulle få bildas på våren 1981. Karensdagar är ett pris som landets medborgare får betala för att Thorbjörn Fälldin, Ola Ullsten och Karin Söder skulle få sitta kvar på taburetterna. Priset är en djupt orättfärdig högerpolitik — det framstår med all tydlighet i dag. Regeringens företrädare har vid upprepade tillfällen i massmedia påstått att införandet av karensdagar drabbar alla lika. Likvärdigheten är ett rättvisekrav i förslaget, sade Karin Söder i förmiddags. Det är en djupt felaktig och vilseledande beskrivning av förslaget. De försämringar av sjukförsäkringen som nu görs slår olika för människorna. Det är en åtgärd som i första hand är direkt riktad mot arbetstagarna inom LO-kollektivet. Tjänstemannagrupperna har förmåner i form av sjuklön inskrivna i sina avtal och berörs inte alls av dagens beslut. I debatten har det alltså verkat som om en del regeringsoch riksdagsledamöter lever i den föreställningen, att förslaget om karensdagar skulle innebära något slags tillämpning av devisen ”vi måste alla ta vårt ansvar”. Ingenting är mer felaktigt. Sjukförsäkringen är till för att skydda människor från att utöver en dålig hälsa också få en förstörd ekonomi. Avsikten är alltså att man skall ha råd att söka vård, så att man snabbare och säkrare får tillbaka sin hälsa och arbetsförmåga. Det är andemeningen bakom sjukförsäkringen. En miljon av alla sjukförsäkrade är lyckliga nog att inte behöva utnyttja försäkringen. För dem innebär förslaget ingen uppoffring alls. Andra människor drabbas emellanåt av diverse akuta åkommor. Dessutom finns det faktiskt många människor i Sverige som lider av kroniska sjukdomar. Vissa sådana sjukdomar medför långvariga sjukperioder, medan andra sjukdomar medför upprepade, korta sjukledigheter. Då hävdar regeringen att förslaget om ändrade regler i sjukförsäkringen har socialoch fördelningspolitisk profil, som innebär att särskilt utsatta grupper skyddas genom införandet av ett särskilt högriskskydd. Regeringens bedömning av förslagets konsekvenser för hälsosvaga grupper och högriskskyddets effekter är också helt felaktig. Eftersom insjuknandedagar inte räknas som karensdagar, och således inte alls påverkar högriskskyddet, blir effekten för människor med ett stort antal kortare sjukperioder inkomstbortfall motsvarande betydligt mer än tio dagar. För astmatiker, diabetiker, hjärtoch kärlsjuka, epileptiker, njursjuka m.fl. blir den verkliga inkomstförlusten i många fall omkring 20 dagar under ett år. I pengar räknat kan det handla om flera tusen kronor om året i minskad ersättning, vilket är betydande belopp för människor som redan har en ansträngd ekonomi. Det kani något fall betyda uppemot 4 000 kr., vilket har framförts i samband med en uppvaktning i utskottet. Framför allt visar detta på att försämringen av sjukförsäkringen slår olika för människorna och att den främst drabbar dem som arbetar i dålig miljö eller har svag hälsa. De negativa effekter som jag här har nämnt är ju ingen hemlighet. Det bör man kunna räkna ut inom regeringskansliet. Man undrar varför man då måste bluffa om förslagets konsekvenser och ge sken av att det drabbar alla lika. Det är en förnedrande debatt man för på denna punkt. Regeringens sparåtgärder på 12 miljarder i år slår hårt mot ekonomiskt svaga grupper i samhället — det är helt klart. Det är dessa som nu får bära den stora bördan på grund av regeringens ekonomiska missgrepp under de borgerliga regeringsåren, vilket har beskrivits också tidigare i debatten. Konsekvenserna blir nu sett i ett totalt sammanhang införande av tre karensdagar, sämre arbetslöshetsunderstöd, sämre pensioner och bostadsbidrag, höjda avgifter inom vården, hårda prutningar inom utbildningsväsendet osv. Regeringspolitiken leder till ett sämre och otryggare samhälle. Det är effekten av regeringens orättfärdiga sparåtgärder, som ensidigt drabbar sjuka, pensionärer och arbetslösa. Enintressant fråga är vad som händer i fråga om sparpaket nästa år, om nu det olyckliga skulle inträffa att de borgerliga partierna vinner valet i september. Redan nu har regeringen signalerat nya prutningar på 12 miljarder i kommande budget. Moderatledaren Adelsohn talar om sparåt gärder på 30 miljarder. Man frågar sig: Vilka konsekvenser får dessa förslag för enskilda människor? Kommer vi då att få se ytterligare försämringar av pensioner, införande av fler karensdagar osv.? Nästa år blir det kanske tal om införande av karensvecka i stället för karensdagar — vem vet? Det är berättigade frågor, tycker jag, och besked måste lämnas till medborgarna före valet. Jag hoppas att det finns utrymme i den här debatten att redovisa vad nästa sparpaket skall innehålla och vad som då kommer att drabba de enskilda människorna, som redan nu är hårt utsatta. Dagens debatt har visat att det finns en klar skiljelinje mellan borgerliga partier och socialdemokratin i inställningen till de sociala frågorna och det som ryms i begreppet trygghet för människor. I grunden handlar det om ett bristande ekonomiskt ansvar hos de borgerliga partierna för de stödformer vi diskuterar här i dag. Mittenpartierna mäktar inte föra en ekonomisk politik som garanterar samhällets åtaganden när det gäller pensioner, sjukersättning etc. Det är moderaterna som styr regeringens handlande — det har tydligt framgått under de senaste åren. Det finns i dag en moderatmotion som kräver ett totalt slopande av den obligatoriska sjukförsäkringen. I stället skulle varje löntagare själv få teckna sitt försäkringsskydd. Det är en direkt återgång till 1920 och 1930-talen. Jag är rädd för att vi är på väg dit, med den borgerliga inställning till fördelningspolitiken som styr dagens handlande. Fru talman! Jag vill yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna, som innebär att vi säger nej till införandet av karensdagar i sjukförsäkringen.

Fru talman! Återigen har vi fått höra en klagosång om regeringens orättfärdiga politik, och återigen bygger denna klagosång på väldigt bristfälligt underlag. Först vill jag, fru talman, klarlägga att det är mittenpartierna som bestämmer i regeringen. Vi tar icke order av vare sig SAF eller moderata samlingspartiet. Det framgår också av det betänkande vi här behandlar, och det framgick av Nils Carlshamres inlägg här tidigare, att moderaterna har anslutit sig till regeringens förslag i detta hänseende. Tövrigt är det på det sättet, Börje Nilsson, att vi fortfarande har fått mycket bristfälliga svar på frågan om hur socialdemokraterna ser på betalningen av de insatser som skulle bli nödvändiga för att vidmakthålla och svara för de vallöften som ni har gått ut med i olika avseenden. Ni underlåter att tala om hur momsen slår för olika grupper av människor i det här samhället. Jag vill gärna litet grand gå igenom en del saker när det gäller mytbildningen om social nedrustning — det som ni i dag har ägnat er åt, även om detta uttryck inte har använts så ofta. Redan i mitt första inlägg redogjorde jag ju för omständigheterna kring förändringarna i sjukförsäkringen. Motivet är att medverka i saneringen av ekonomin. Vi måste ha social välfärd också för framtiden — det är självklart. Man talar om försämrade pensioner, svek mot pensionärer och handikappade. Men det är på det sättet att statens utgifter för nästa budgetår beräknas till 251 miljarder kronor. Socialhuvudtiteln upptar 64,6 miljarder kronor, dvs. mer än en fjärdedel av hela statsbudgeten. Trots en återhållsam politik har alltså socialhuvudtiteln ökat med 3,1 miljarder. Det har den gjort därför att vi satsar på förbättringar för pensionärer med låga inkomster och på handikappade. Man kan inte kalla det social nedrustning, när regeringens förslag har betytt ytterligare pensionstillskott den 1 juli. Det är inte det gamla programmet som då följs upp, utan det är regeringens förslag. När regeringen Palme avgick 1976 hade en vanlig folkpensionär med fullt pensionstillskott 12 480 kr. om året. I år har han eller hon nästan 25 000 kr., dvs. dubbelt så mycket. Det kan ju inte kallas social nedrustning. Statsbidraget till barnomsorgen var 1976 800 milj.kr. Innevarande budgetåret är det 5,5 miljarder. Vari består nedrustningen? När regeringen Palme avgick — det har sagts här tidigare i dag — var anslaget till de handikappade 6 miljarder. Nu är det 14,8 miljarder. Vari består sveket eller nedrustningen? Vi måste ju ändå hålla oss till fakta i den här debatten. Nej, svek mot pensionärer, handikappade och barnfamiljer är det, om vi i det här landet för en politik som inte också skådar in i framtiden och ser vad den kräver av oss. Det är då vi för över, som det har sagts tidigare, ansvaret på kommande generationer. Jag vill gärna också nämna rätten till ATP för vård av små barn, som vi har genomfört och som är en viktig reform. Vi har också byggt ut vårdnadsersättningen i form av särskild föräldrapenning med tre månader och hoppas kunna gå vidare med just det som Gösta Andersson tog upp, att få en större valmöjlighet för småbarnsföräldrar. Trovärdigheten har socialdemokraterna faktiskt inte lyckats särskilt väl med i dag. När riksdagen så småningom här i kväll går att besluta om viss självrisk i sjukförsäkringen är det ett faktum att vi i detta förslag har byggt in olika skyddsmekanismer och bibehållit tidigare skyddsmekanismer. Det är ju så att vi har ett högriskskydd — 10 karensdagar utöver insjunknandedagen. Jag behöver inte undervisning i detta, som det påståtts här tidigare, för jag kan faktiskt min proposition. Det kan naturligtvis falla ut något olika. Men det blir inte, som det har sagts tidigare, 20 dagar utan ersättning. Med fem korttidssjukdomar med 2 karensdagar är man uppe i högriskskyddet. Det blir då 15 dagar, dvs. 10 utöver dem som man skulle ha med det nuvarande systemet. Det är det vi måste jämföra med. Sedan är det så, Börje Nilsson, att när det gäller människor med handikapp av olika slag och speciella påfrestningar, så utgör ju 20-dagarsregeln ett utomordentligt viktigt instrument för att ge dem trygghet. Om man insjunknar inom 20 dagar efter tillfrisknandet, så räknas det som samma sjukdomsperiod, och då får man ersättning redan från insjunknandedagen. Detta betyder mycket för de människor som ofta måste vara borta på grund av handikapp eller annat. Man kan inte anta att en sådan här korttidsfrånvaro annat än undantagsvis skulle infalla med en sådan regelbundenhet att man inte någon gång skulle hamna inom dessa 20 dagar. Det är en viktig gardering, vilken liksom fridagsregeln förbättrar för de kollektivanställda. Jag vill till sist, fru talman, kraftfullt bemöta de påståenden som har kommit gång på gång här i dag, nämligen att detta förslag är speciellt riktat mot de kroppsarbetande. Det är ett faktum — det må bestridas hur många gånger som helst — att förändringen i sjukpenningförsäkringen blir likadan för alla, oavsett om man är tjänsteman eller om man är arbetare. Det är avtalens utformning efter den 1 januari nästa år som kommer att avgöra huruvida det blir orättvist elier ej. Det är inte detta förslag, för det slår lika för alla grupper. Det är avtalen därutöver som avgör detta. Det är därför som jag, regeringen och en majoritet i riksdagen tycker att det är så angeläget att riksdagen gör ett uttalande om att detta bör slå likvärdigt för alla grupper. När det gäller dem som har tunga och slitiga jobb skall vi gå vidare med arbetet på att förbättra arbetsmiljöerna för att dessa människor skall få en bättre hälsosituation. Jag vill i detta sammanhang understryka vad som sades tidigare i dag, nämligen att när det gäller korttidsfrånvaron — och det är där som självrisken slår ut — så är det enligt den statistik som finns och som åberopats tidigare i dag mycket marginella skillnader i korttidsfrånvaro mellan arbetare och tjänstemän. Det är långtidsfrånvaron som drabbar de kroppsarbetande hårdast. Därför är det viktigt med detta förslag, som ger en god utdelning för de långtidssjuka, medan de korttidssjuka, som relativt sällan är sjuka, får bära självrisken. Även om det är en miljon människor varje år som inte är sjuka av de mer än fyra miljoner som har arbete, så är det de tre miljonerna som tillsammans får bära den börda som det naturligtvis utgör att få ta en självrisk. Det är ett sätt att fördela bördan som jag tycker att man ur fördelningspolitisk synpunkt och solidaritetspolitisk synpunkt väl kan stå för.

Fru talman! Från socialdemokratiskt håll har vi i den ekonomiska debatten pekat på möjligheter att finansiera ett bibehållande av nivån inom sjukförsäkringen. Mer intressant än momshöjningen tycker jag nog det skulle vara att diskutera de subventioner som staten nu delar ut till dem som deltar i aktiefondssparandet — 2 miljarder i ren subventionering går i de rikas fickor. Här finns pengar att ta. Vi har hela tiden redovisat andra möjligheter när det gäller att spara in medel. Vi är medvetna om att det behövs hårda tag för att få rätsida på ekonomin och statens finanser, men det kan inte vara rätt att det går ut över de människor i samhället som har de lägsta inkomsterna, vilket bl.a. karensdagarna gör. Att det pågår en social nedrustning är ett faktum som väl ingen kan bestrida. Regeringen har lagt fram flera förslag där man skär i det sociala systemet. Det gäller arbetslöshetsunderstödet, som vi kommer till senare i kväll, urgröpningen av pensionerna och nu karensdagarna. Allt detta innebär ju försämringar av de ekonomiska villkoren för människorna. Motivet för att göra de här ingreppen är att spara pengar. Det blir alltså sämre för de enskilda människorna och det blir sämre för dem som är beroende av samhällets insatser. Framför allt drabbas handikappade, pensionärer och sjuka som ju är beroende av de försäkringar som vi har genomfört här i landet. Karin Söder säger att pensionerna har höjts med så och så mycket. Men det är ju inte med anledning av initiativ från regeringen. Det är inte centerpartiet och regeringen som har höjt pensionerna utan det är inflationen. Det är ju tack vare den värdesäkring som den socialdemokratiska regeringen införde som pensionerna har höjts. Men därefter har den borgerliga regeringen föreslagit en urgröpning, en förändring av värdesäkringen av pensionerna som innebär att en ensamstående pensionär i dag har 2 000 kr. mindre i pension och ett pensionärspar 3 000 kr. mindre än om de gamla reglerna hade följts. Där ser vi hur urgröpningen verkar. Det har alltså skett en försämring för de enskilda människorna. Det går inte att bestrida att den sociala nedrustningen är ett faktum och att den borgerliga regeringens politik innebär en annan färdriktning än tidigare. Det har införts ett reformstopp, och man skär i den sociala tryggheten för människorna.
Fru talman! Jag skall strax visa på att det inte är fråga om något reformstopp i det svenska samhället. Men det är ganska märkvärdigt att lyssna till den diskussion som här äger rum, därför att socialdemokraterna vänder sig mot varje omfördelning från de bättre ställda till dem som har det sämre. Det är ju vad som har skett i fråga om pensionernas utveckling. Med förändringen av index för basbeloppet har personer med högre inkomster fått betala mer än de med låga pensioner. Med fortsatt utbyggnad av pensionstillskottet har vi fyllt på i botten. Det är ett faktum att även om ökningstakten för pensionerna har blivit lägre än med det tidigare basbeloppet, har det de facto ägt rum en ökning. Det är ju inte fråga om en social nedrustning om man fortsätter att öka men inte i samma takt som socialdemokraterna skulle vilja. Sedan är det viktigt att klargöra att den förändring som har gjorts, att basbeloppet skall räknas upp bara en gång om året, sedermera har tillstyrkts av socialdemokraterna, motionsledes och i kammaren. Sedan skulle jag, för att visa på att det minsann inte är något reformstopp, vilja peka på ett område som jag vet ligger Börje Nilsson varmt om hjärtat — det ligger också mig och regeringen mycket varmt om hjärtat — nämligen de handikappades situation. Vi måste få pengar över för att klara av just dessa människors situation. Därför har färdtjänsten byggts ut. Statsbidragen har sexdubblats sedan 1976. Riksfärdtjänsten har införts. Den sociala hemhjälpen för handikappade har byggts ut. Statsbidragen har mer än tredubblats, och det är inte bara inflationen det, Börje Nilsson! Texttelefon har införts som gratis hjälpmedel för döva. Statsbidragen till de handikappades organisationer har ökat från 6 milj.kr. till 31 milj.kr., alltså mer än en femdubbling, därför att vi menar att de handikappades egen kunskap måste få komma till uttryck i det politiska arbetet. På arbetsmarknadens område har stödet till de handikappade ökat från 2,1 miljarder till 5,7 miljarder. Jag har nämnt pensionstillskotten till pensionärer, som också har utvecklats under denna tid och som naturligtvis också har stor betydelse för de förtidspensionerade. Vårdbidragen till föräldrar med svårt handikappade barn har också höjts snabbare än inflationen. Den 1 juli 1981 höjdes de med 8 26 av basbeloppet. Handikappersättningen höjdes med 1 96 av basbeloppet juli 1981, och en ytterligare höjning kommer att ske i juli 1982. Ett utbyggt skydd mot höga sjukvårdsoch läkemedelskostnader infördes fr.o.m. juli 1981. Det är också en reform. Vi har slagit fast i regeringsdeklarationer att detta arbete skall gå vidare. I årets budgetproposition aviserades, och en del av detta har sedermera beslutats om i riksdagen, att 10 milj.kr. avsätts till dagstidningar för synskadade. Vårdbidragen till föräldrar med handikappade barn kommer att ytterligare förbättras när riksdagen fattat beslut om det. Det kostar 10 milj.kr. Bidragen till handikapporganisationerna höjdes ju i budgetpropositionen med 4 milj.kr. De flerhandikappade har också fått tillskott för sin verksamhet och för utvecklingsarbete. Förmedling mellan texttelefon och vanliga telefoner införs. Jag menar att det är viktigt att vi handskas sanningsenligt även med sådana ord som reformer. När Börje Nilsson nyss sade att det är reformstopp, var detta inte med sanningen överensstämmande. Vi arbetar vidare, visserligen med knappa resurser, för att stödja grupper som verkligen behöver stöd. När man kommer i närkamp med handikapporganisationerna erkänner de också detta. Jag skulle också kunna nämna alla de insatser som har gjorts på det socialpolitiska området och på det narkotikaoch alkoholpolitiska området, som ju också är viktiga delar av den sociala sektorn. Till sist, fru talman, när vi diskuterar sociala frågor är det inte bara fråga om det trygghetssystem som vi har för att bidra till vår privata konsumtion, grundtryggheten och de kompensationer som finns därutöver — det är också fråga om vad vi har satsat på vård och omsorg i alla övriga avseenden. Det är helhetsbilden som är intressant. OECD-statistiken, som jämför utvecklingen i olika länder, visar att Sverige är det land som har den högsta andelen av BNP när det gäller satsningar på hälsooch sjukvård, och den andelen har ökat sedan 1976. Så är det med talet om social nedrustning. Vi går vidare med social upprustning, men vi tvingas att omfördela, när tillväxten är så låg som den är. Därför fattar vi också mindre populära beslut, som det vi går att fatta här i dag, för att ha möjlighet att verkligen stödja dem som bäst behöver stöd i samhället.
Fru talman! Jag medger att det på några punkter har skett förändringar på handikappsidan, om vi nu skall diskutera just detta — gärna för mig. Men det är helt klart att införandet av karensdagar, urgröpningen av pensioner och de försämrade möjligheterna för kommuner och landsting att bedriva sin verksamhet slår på just de grupper som reformerna syftar till att hjälpa. Det är väl helt uppenbart. Och vi ser det som en ändrad inriktning när det gäller inställningen till trygghetsfrågorna i Sverige. Jag vill reagera litet mot den sifferlek som regeringens företrädare sysslat med tidigare i dag och som nu också Karin Söder ägnar sig åt — där man buntar ihop miljardbelopp för att visa att anslagen har höjts och att det därmed blivit bättre för de enskilda människorna. Men det är inte riktigt sant. Vissa anslag har ökats kvantitativt men inte kvaliteten när det gäller åtgärderna. Det är exempelvis riktigt att anslaget till färdtjänsten har höjts, men det har inte blivit bättre resemöjligheter för enskilda människor. Fortfarande gäller hårda restriktioner och begränsningar ute i landet. I höstas diskuterade man t.o.m. i några kommuner att helt slopa färdtjänsten. Det är sådana prutningar som görs i den kommunala verksamheten! Jag kan också peka på andra försämringar. Anslaget till elevassistenter, som skall hjälpa handikappade elever i skolan, har försämrats. Strax efter Karin Söders inlägg i förmiddags ringde en handikappad kvinna och bad mig framföra att hon 1974 kunde få två bra ortopediska skor gratis. I dag får hon betala de skorna helt och hållet, vilket innebär en extra utgift för henne på 400 kr. Dessutom har hon fått höjda avgifter i olika avseenden. Detta slår givetvis hårt mot enskilda människor, som har enbart en förtidspension att leva på — en förtidspension som dessutom är urgröpt. Det är karensdagar det handlar om i dag, och detta är helt klart ett orättfärdigt förslag. Det slår olika mot människorna, och det drabbar framför allt LO-kollektivet. Tjänstemän har tillförsäkrats sjuklön genom avtal. De drabbas inte av dagens beslut. Det finns en vädjan till arbetsmarknadens parter att ta upp detta i förhandlingar, men dagens beslut drabbar hårt LO-kollektivet, det drabbar dem som har en dålig arbetsmiljö.
Fru talman! Avtalen går ut vid samma tidpunkt som ändringen föreslås bli genomförd. Det måste alltså till nya avtal, och i avtalsförhandlingarna måste tas hänsyn till de förändringar som här föreslås. Det blir alltså en fråga för arbetsmarknadens parter hur man fördelar utrymmet, och det är därför jag menar att likvärdigheten är väsentlig. Det är faktiskt på det sättet — och det är sorgligt att det skall behöva upprepas — att regeringen under de senaste sex åren har kraftfullt ökat bidragen till kommunerna. Vi har mer än fyrdubblat den kommunala skatteutjämningen och därutöver har staten, när det gäller övriga statsbidrag, bidragit med allt högre procentsats till kommunernas externa utgifter. Sammantaget gäller det 45 miljarder. Detta är ett faktum som inte går att tillbakavisa. När det sedan gäller de enskilda frågor som Börje Nilsson tog upp vill jag göra ett påpekande. Det är landstingen som tillhandahåller skor av det nämnda slaget. Det är mycket beklagligt att människor kan drabbas på detta sätt. Jag kan inte gå in på ett enskilt ärende, men jag kan förstå att den handikappade kvinnan känner oro för hur hon skall kunna skaffa ett par så dyrbara skor som det här är fråga om. Men om denna person hade pension av något slag har också denna ökat, såsom framhållits tidigare. Är det fråga om förtidspension har hon också fått en kraftig ökning under den här tiden. Jag vill gärna framhålla, med hänsyn till vad som tidigare har sagts här om centerns agerande, att centern har varit med om att driva fram pensionstillskotten lika väl som vi drev på när det gällde sänkt pensionsålder. Vi har en socialpolitisk profil i vårt arbete. Vi kämpar för människors jämlikhet och grundtrygghet, och det kommer vi att fortsätta med. Då måste vi också ha modet att i vissa sammanhang omfördela tillgångar för att få dem att räcka till.

Fru talman! Dagens debatt har föregåtts av många diskussioner och spekulationer. Utanför huset demonstrerar man. I debatten har de sedvanliga brösttonerna om social nedrustning och attacker mot sjukförsäkringen tagits fram av socialdemokraterna. De vill tydligen göra karensdagsfrågan till sin största valfråga och därigenom lägga dimridåer över andra frågor som är långt viktigare men kanske svårare att debattera. Jag tänker närmast på löntagarfondsfrågan. Vad är det egentligen vi har diskuterat i dag? Debatten har förts som om det gällde att rasera hela det sociala välfärdssystemet. Det handlar faktiskt om införandet av två, säger två, karensdagar inom sjukförsäkringen. Observera detta! Till yttermera visso har de främsta företrädarna för det socialdemokratiska partiet uttalat att det rör sig om en klasslag. Det må förlåtas mig att jag tycker att debatten stundtals har urartat till ett spektakel. Visst har det för den enskilde på många sätt varit förnämligt men en heltäckande sjukförsäkring. Men i ett läge då Sverige har ett budgetunderskott på 80 miljarder måste vi spara på alla områden, inte för ro skull och inte heller på grund av illvilja utan på grund av tvingande nödvändighet. Det är mot denna bakgrund som vi moderater i huvudsak accepterat regeringens förslag, även om vi betraktar det som en provisorisk lösning och efterlyser ett mer genomarbetat förslag oberoende av den ekonomiska situationen. Nils Carlshamre har tidigare talat för våra reservationer till betänkandet. Jag vill bara lämna en upplysning. Vad gäller antalet karensdagar har vi moderater följt regeringens förslag. Vi har alltså inte föreslagit ytterligare karensdagar. Däremot har vi föreslagit en viss sänkning av kompensationsnivån och därvidlag föreslagit en ändring från 87 till 80 70. Om man tar hänsyn till beskattningen finner man att ersättningsnivån efter skatt kommer att sänkas med 5 96. Det är detta det handlar om. Socialdemokraterna skriver i sin motion att det är långtidsfrånvaron som är den helt dominerande kostnadsfaktorn och att åtgärder som kan minska långtidssjukskrivning är av stor betydelse för sjukförsäkringens kostnader. Vi delar socialdemokraternas uppfattning på den punkten. Jag vill bl.a. erinra om motion 1981/82:1268 av Nils Carlshamre m.fl., som nyligen behandlades här i kammaren och vann riksdagens öra. Den gick ju ut på att försäkringskassans personal i det kommande rationaliseringsarbetet i möjligaste mån bör överföras till rehabiliteringsuppgifter för långtidssjukskrivna. Detta skulle minska antalet förtidspensioner och ge enskilda människor möjlighet till ett aktivt liv samtidigt som försäkringens kostnader väsentligt nedbringades. Såväl socialpolitiska samordningsutredningen som sjukpenningkommittén har lagt fram viktiga utredningsförslag, som bl.a. är ägnade att nedbringa den allmänna försäkringens kostnader genom rationaliseringar. Vi förväntar oss inom en snar framtid åtgärder i anledning av dessa utredningar. Det verkar som om sådana åtgärder är på gång, enligt vad vi har hört av socialministern tidigare i dag. Med tanke på vad Nils Carlshamre sade på förmiddagen och med hänvisning till den redogörelse som jag nu lämnat hoppas jag att Doris Håvik har fått svar på sin fråga om vad vi moderater menar med ett provisorium. Vad vi efterlyser är alltså ett samlat långsiktigt grepp med betoning på rehabilitering av de långtidssjukskrivna. Vi anser att detta både är humant mot den enskilda människan och medför väsentliga besparingar för försäkringen. Jag hoppas att Doris Håvik nu har fått svar på sin fråga och att hon i fortsättningen inte läser våra motioner som en viss potentat läser Bibeln. Vi kan inte bortse från att de långvariga sjukfallens andel stadigt har minskat sedan 1970, medan de kortvariga sjukskrivningarna har ökat i motsvarande mån. På senaste tiden tycks dock de kortvariga sjukfallen ha minskat något. Man kan naturligtvis spekulera över orsakerna härtill, men det är glädjande om svenska folket faktiskt har blivit friskare. Sven Aspling ondgjorde sig över oss moderater därför att vi i vår motion har vågat säga att viss okynnesfrånvaro försämrar produktiviteten inom näringslivet. Detta är förvisso ingen huvudfråga i dagens debatt. Gunnar Nilsson var emellertid också inne på den, och jag tyckte att han förde en väsentligt mer nyanserad diskussion. Vi kan heller inte blunda för realiteter. Socialdemokraterna angriper vår lilla passus om att man skall försöka reducera eventuella okynnessjukskrivningar. Sådant får man nästan inte tala om — det är tabu. Därför är det rätt intressant att läsa socialdemokraternas reservation på s. 34 och 35 i betänkandet. I den uttrycker de vissa farhågor för att det kan bli en spekulation. De tror att man i framtiden kommer att sjukanmäla sig jämnt över alla veckans dagar, inte minst i slutet på veckan. Numera sjukanmäler man sig i regel i början på veckan därför att man har fridagsregeln att ta hänsyn tili. De misstänker tydligen också att föräldrar i fortsättningen kommer att välja att använda sig av föräldraförsäkringen och inte av sjukpenningförsäkringen. Så ibland tror de att människor spekulerar, ibland vågar de inte se sanningen i vitögat. Det har sagts att de föreslagna besparingarna inte skulle ge så mycket i pengar räknat. Vi har dock i utskottet tagit del av bl.a. en utredning från Svenska kommunförbundet som visar att besparingarna för statskassan beräknas bli ca 2 miljarder kronor per år fr.o.m. 1985. Det betyder trots allt ganska mycket i ett trängt ekonomiskt läge. Fru talman! Jag har i hela mitt yrkesaktiva liv arbetat i praktiskt arbete bland sjuka människor, de senaste femton åren inom socialförsäkringen. Och jag kan försäkra att jag inte har arbetat i kritstrecksrandig kostym. Jag känner verkligheten. Intet vore mig mer främmande än att i oträngt mål och rent avsiktligt gå in för försämringar för människor som har det svårt. Men när ekonomin kräver besparingar på alla områden får inte ens socialförsäkringen vara någon helig ko. Vad är då alternativet till de föreslagna besparingarna? Den frågan har tidigare ställts av socialministern liksom av Thorbjörn Fälldin och Ola Ullsten. Jo, det är skattehöjningar. Vi har troligen att förvänta oss en ny skatt, en löneavgift på 1 20, som ytterst drabbar oss löntagare. Socialdemokraterna vill dessutom införa en 2-procentig moms. Man vill ha proms, och om hörnet väntar en löntagarfondsavgift, om socialdemokraterna vinner valet. Alla dessa skatter och avgifter kommer att drabba oss löntagare genom minskat löneutrymme. Det som genast märks i plånboken är en momshöjning. En sådan skulle drabba den enskilde minst lika mycket som det föreslagna karensdagssystemet. Om man ser till nettolönen i det föreslagna karensdagssystemet — och det är faktiskt den som är intressant — drabbar de föreslagna karensdagarna inte den enskilde särskilt hårt. De summor vi har fått oss presenterade är bruttobelopp. Men om detta har inte sagts ett ord från socialdemokraterna. ”Den sociala nedrustningen är ett hot mot solidariteten”, har flera sagt här idag. Vad lägger man då in i ordet solidaritet? För mig är det i den nu aktuella frågan solidaritet från oss som har förmånen att vara ganska friska med dem som oftare måste sjukskriva sig. Den solidariteten kommer till uttryck i det föreslagna högriskskyddet och den s.k. 20-dagarsregeln samt i kompensationsnivån för de långtidssjuka. Solidariteten pockar också på aktiva rehabiliteringsåtgärder, som jag tidigare har talat om. Solidaritet är i detta fall också allas solidaritet med vårt land i en bekymmersam ekonomisk situation. Var och en av oss måste ställa upp för att Sverige skall få balans i sin ekonomi. Vi måste helt enkelt rätta munnen efter matsäcken. Slutligen handlar det om solidaritet med våra barn och barnbarn för att de skall kunna få social trygghet i framtiden. Därvidlag delar jag helt socialministerns och sjukvårdsministerns åsikter. Vad har ni socialdemokrater att svara de unga som oroligt frågar: Hur skall vi klara budgetunderskottet om inte ni sparar i dag? Den konkreta frågan har jag vid åtskilliga tillfällen fått av unga människor. Fru talman! Låt mig också säga några ord om de fackliga organisationernas agerande och om alla de brev som tillställts oss riksdagsledamöter. Jag kan väl förstå att såväl enskilda medlemmar som fackliga organisationer protesterar mot vad de uppfattar som försämringar av tidigare uppnådda förmåner. Men jag tycker faktiskt inte att debatten har haft rimliga proportioner. Talar man med enskilda människor inom facket, förstår de väl behovet av besparingar på alla områden. Men kollektivt upphaussas frågan om två karensdagar som om det skulle gälla att rasera hela vår sociala välfärd. Min önskan är givetvis att man från de fackliga organisationerna visar solidaritet med sina medlemmar, så att alla behandlas lika, och att man använder sin förmåga och skicklighet inte bara till att protestera utan också till att sakligt informera om behovet av besparingar och av en lugn avtalsrörelse. Tyvärr gav mig inte Gunnar Nilssons ord något lugn på den punkten — tvärtom. I de brev som vi har fått sägs att det bara är i teorin som man på detta sätt kan lägga över ansvaret på arbetsmarknadens parter. Jag vet inte om Gunnar Nilsson är närvarande i kammaren, men jag vill faktiskt erinra honom om den skatteuppgörelse som har träffats. Låt mig också ställa en direkt fråga till Gunnar Nilsson eller till någon annan av socialdemokraternas företrädare: Vad är det för skillnad på en beställning från riksdag eller regering i det ena eller andra fallet? I det ena fallet handlar det alltså om skatteuppgörelsen och i det andra om karensdagarna. Till sist vill jag, fru talman, uttrycka en förhoppning om att riksdagens största oppositionsparti någon gång skall inse behovet av besparingar. Tyvärr visar inte dagens debatt på någon större sinnesförändring härvidlag. Det är lätt att med en papegojas envishet säga nej till alla besparingar och därigenom tro sig fånga röster. När det gäller besparingar vill jag säga till Börje Nilsson att budgetunderskottet 1983 skulle vara 20 miljarder kronor större än i år med en socialdemokratisk politik. Med den politiken kommer vi år 1985 att ha ett budgetunderskott på 125 miljarder kronor och en genomsnittlig kommunalskatt på 35 kr. allt enligt långtidsutredningens beräkningar. Aktiva sparåtgärder nu är grunden för ett tryggt välfärdssystem även i framtiden. Vi har alla ett gemensamt ansvar för att våra skulder betalas och att Sverige kommer på fötter. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till de moderata reservationerna och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Jag vill börja mitt anförande med ett citat: ”Regeringen kommer inte att ta upp förslag om förändringar i sjukförsäkringen.

Den gången nådde som bekant regeringen inte ända fram. Nu har den uppfyllt SAF:s gamla krav och sprängt målsnöret. Detta krav som 1976, helt riktigt, betecknades såsom social nedrustning kallas nu för självrisk och ingår tydligen i regeringens strävan efter en bättre livskvalitet. Nu är det här förslaget inte någon isolerad företeelse. Det ingår i ett helt batteri med åtgärder, vilka alla innebär en omfördelning från de fattiga och svaga till de rika och starka. Uppåt 2 miljarder kronor skall sparas genom denna nedrustning. De som drabbas hårdast är de människor som har dåliga arbetsmiljöer, tunga arbeten och arbeten med stora olycksfallsrisker. Vi måste spara, säger regeringen, och så slår man till mot de sämst ställda här i samhället. Samtidigt har regeringen — och då i samarbete med socialdemokraterna — råd att genomföra väldiga skattesänkningar för landets höginkomsttagare. Den föreslagna skattereformen kostar 9,5 miljarder kronor. Ca 8 20 av landets inkomsttagare får sammanlagt 4 miljarder kronor i skattelättnader. De högsta inkomsttagarna får 30 000-40 000 kr. var i skattelättnad. Hur socialdemokraterna har hamnat i detta samarbete med de borgerliga partierna om den ekonomiska omfördelningspolitiken får vi tillfälle att återkomma till, när förslaget skall behandlas av riksdagen. Men för dem som nu drabbas av försämrade sjukförmåner måste dennas.k. skattereform te sig djupt orättvis. Fru talman! Förslaget om införande av karensdagar är oacceptabelt av flera skäl. Det drabbar, som jag inledningsvis nämnde, människor som har dåliga arbetsmiljöer, tunga arbeten och arbeten med stora olycksfallsrisker. En yrkesgrupp som har ett tungt arbete och som även ligger i topp vad gäller olycksfallsstatistik är skogsarbetarna. Med detta vill jag inte ha sagt att det inte finns andra yrkesgrupper som har likartade förhållanden. Att jag såsom exempel väljer skogsarbetarna beror på att jag sedan 25 år är anställd i storskogsbruket och f. n. har tjänstledighet för riksdagsuppdraget. Jag talar alltså utifrån min egen erfarenhet. Av skogsarbetaren krävs förmåga att i högt uppdrivet arbetstempo utföra ett tungt arbete, ibland i stekande sol, ibland i 30 graders kyla och en meter djup snö. Genom nu föreslagna åtgärder kan av ekonomiska skäl skogsarbetaren tvingas att gå till detta tunga och slitsamma jobb med diverse småkrämpor, vilka med hänsyn till arbetets art kan medföra allvarliga men för framtiden. Försämringen i sjukförsäkringen drabbar också skogsarbetarna olika. De som är anställda i privatskogsbruket kommer att få dessa karensdagar men inte de som är anställda vid det statliga domänverket. Nu vill regeringen att riksdagen skall uttala det angelägna i att arbetsmarknadens parter i kommande avtalsrörelse medverkar till att de nya reglerna för självrisk i sjukpenningförsäkringen får likvärdig effekt för olika grupper på arbetsmarknaden. Det är således regeringens uppfattning att de grupper som förhandlat sig till sjuklön i kommande avtalsrörelser skall frånhända sig den förmånen. Det är på detta sätt regeringen vill skipa rättvisa mellan olika yrkesgrupper eller anställda. Ett uttalande från riksdagen med detta innehåll är en otillbörlig och principiellt oacceptabel inblandning i kommande avtalsrörelser. Ett sådant förslag till uttalande måste med skärpa tillbakavisas. Det är ett förslag som hör hemma i papperskorgen, och dit bör riksdagen också förpassa det. Tror ni verkligen att de som erhållit sjuklön kommer att frivilligt avstå från den? Lika befängd är tanken att de som nu får karensdagar skall rätta till orättvisan genom att dessa avskaffas i avtalsrörelsen, i utbyte mot att man avstår från eventuella löneförhöjningar. Förslaget att införa karensdagar har upprört många människor. Otaliga är de brev som kommit från olika organisationer, från handikappade och från den fackliga rörelsen. Att förse människor med självrisk — som centerns ordkonstruktion lyder — är en skändlighet. Vem vill bli behandlad som en gammal bil eller ett dynamitlager? — det är en facklig kommentar. Jag vill som LO-medlem beklaga att LO inte hade mod att utlysa en politisk strejk mot karensförslaget. Medlemmarna var beredda — man väntade bara på startsignalen — men signalen uteblev, till borgarnas stora glädje. Vi skogsarbetare skulle ha ställt upp bakom en sådan aktion för att visa och understryka vår avsky för förslaget. Fru talman! Av och till får man på olika sätt veta att några av de borgerliga riksdagsledamöterna är LO-medlemmar. De har bl.a. från denna talarstol vid ett flertal tillfällen kraftigt poängterat sitt medlemskap. Det har många gånger givits en prägel av något märkligt, vilket jag fått anledning att fundera över. Enligt min mening är väl det märkliga att LO-medlemmar här agerar som företrädare för borgerliga partier och kan ställa upp för förslag av den karaktär som förslaget om karensdagarna har. Jag har svårt att se att LO-kollektivet kan känna samhörighet med er, om ni biträder det förslag som regeringen nu har lagt fram. Det visar ju att ni hellre slår vakt om den borgerliga regeringens orättvisa och cyniska omfördelningspolitik än om era fackliga kamrater. Den stundande omröstningen kommer att visa, om ni är LO-medlemmar eller bara f. d. sådana. Hur ni här väljer sida blir avgörande. Kommer ni att svika, eller kommer ni åtminstone i denna fråga att känna någon samhörighet med det löntagarkollektiv som ni så ofta hänvisar till? Det är en fråga som ni i debattens sista skälvande minuter måste ta en allvarlig funderare på. Jag vill avsluta mitt anförande med en liten utflykt till mitt hemlän. I dagens länstidning finns en intervju med en moderat i Västerbotten, med uppdrag inom handikapporganisationer. Den här moderaten säger nej till förslaget om karensdagarna. Han säger: ”Jag måste ställa upp och försvara grupper som jag jobbar med. Människor med ekonomiska svårigheter, pensionärer och handikappade får sitta emellan om karensdagarna införs.” Denne moderat skulle ha röstat nej, om han suttit i riksdagen. Han säger också: ”riksdagsledamöterna följer inte sitt samvete”. Det här väcker intressanta funderingar. Moderata samlingspartiet har tydligen, med tanke på de svaga och utsatta i samhället, här missat möjligheten att få en riksdagsledamot från Västerbotten som skulle ha följt sitt samvete och röstat mot detta djupt orättvisa förslag. Men Tore Nilsson är inte i kammaren nu. Möjligen lyssnar han till debatten på sitt rum. Ännu har Tore Nilsson möjlighet att slå en signal till en partikamrat och därigenom få goda råd inför den kommande omröstningen. Tore Nilsson har förr visat mod. Nu ges en ny chans. Den här uppmaningen får också gå till de övriga borgerliga ledamöterna på Västerbottensbänken.

Herr talman! Jag har här i min hand ungefär 75 uttalanden — de kommer allihop från organisationer inom Metall — där man protesterar mot det förslag som vi nu diskuterar. Jag hade tänkt läsa in dem till dagens protokoll, men jag har kommit underfund med att det skulle ta tre timmar, och kammarens tid medger tyvärr inte den genomgången. Den skulle emellertid ha varit värdefull, för i de här uttalandena kan man utläsa den skarpa reaktionen mot det förslag som regeringen har lagt på riksdagens bord och som den borgerliga riksdagsmajoriteten har för avsikt att trumfa igenom. Innehållet i uttalandena talar sitt eget språk. De visar att människorna ute på verkstadsgolven förstår och har begripit vad Thorbjörn Fälldin uppenbarligen inte har fattat, nämligen att det här är fråga om en ren och oförfalskad klasslag. I en debatt med Thorbjörn Fälldin år 1976 sade dåvarande statsministern Olof Palme följande. Det är ett citat från en direktutskrift från programmet i fråga. ”Ni vill låna till skattesänkningar; därmed spär ni på prisstegringarna. Ni vill öka upplåningen i ffämmande land; därmed försvagar ni vår ekonomiska styrka och värnet för sysselsättningen. Ni undergräver statsfinanserna; därmed äventyrar ni reformpolitiken.” Vi är där nu. Hur är det med budgetunderskottet, statsskulden och utlandsupplåningen? Det har hänt som Olof Palme varnade för i sitt tunga, profetiska inlägg i valrörelsen 1976. Ni har alltså lyckats undergräva statsfinanserna och försvagat Sveriges ekonomi i en sådan omfattning att ni nu törs ge er på reformpolitiken. Företrädarna för regeringspartierna har i en bedrövlig uppvisning försökt framställa det föreliggande förslaget som en reform. Vi har tusentals uttalanden och protestlistor som visar att löntagarna genomskådat regeringsförslagets karaktär. Det är en klasslag, riktad mot de sämst ställda i samhället — de med de största riskerna att drabbas av sjukdom, de som löper de största riskerna att drabbas av olycksfall, de som inte har sjuklöneförmåner. Det är dessa grupper som kommer att drabbas. Vi noterar att det finns en sömngångaraktig säkerhet i regeringens inriktning av den sociala nedrustningen. Ni bygger upp ett komplex av förslag, som alla tungt drabbar löntagarna och de svaga och utsatta i samhället. Era argument är ömkliga. Ni förnekar det som alla kan konstatera, nämligen att det är arbetarna som får sitt sociala skyddsnät sönderrivet av den borgerliga regeringen. Regeringsföreträdarna har högst oärligt påstått att med det här förslaget skall vi bära bördorna solidariskt. Ni har också påstått att karensdagarnas införande, samtidigt med att de löpande löneavtalen går ut vid årsskiftet, skapar likvärdighet mellan olika grupper anställda. Men så är det ju inte. Vad menar ni med att säga att avtalen löper ut? Så okunniga är ni väl inte att ni tror att samtliga avtal upphör att gälla vid årsskiftet? Eller lever ni i den föreställningen? Känner ni inte till den process som krävs för att en förhandlingsomgång av den typ som ni föreställer er skall komma i gång? Det sociala skyddet blir sämre för de grupper som är mest utsatta med det förslag som ni nu lagt fram. Det kan ni rimligen inte — om ni är ärliga och uppriktiga — neka till. Likvärdighet är en orimlighet som det helt enkelt inte går att förena med karensdagar. Vi ser era förslag som ett löjeväckande kryperi för reaktionärerna. Beställningarna effektueras. Det gäller försämringarna i lagen om anställningsskydd, och nu är det karensdagarna. Pockande krav från Svenska arbetsgivareföreningen uppfylls, och som tack bedriver man nu en intensiv valkampanj åt er från Blasieholmen. Det hela kompletteras med angreppen på arbetslöshetsförsäkringen, som vi, herr talman, vid senare tillfälle får anledning att ta diskussion om. Ni har dessutom under de här diskussionerna uttalat er på ett sådant sätt när det gäller arbetsskadeförsäkringen att vi befarar det värsta. Kommer nästa anslag mot det sociala skyddet att gälla ytterligare försämringar för dem som lemlästas i företagen? Är det vad ni är ute efter? Att ni utan att blinka sätter er över internationella konventioner förvånar egentligen inte. Ni har ju i handling visat att ni systematiskt vill undergräva det sociala skyddet för de mest utsatta. Några hedersregler som skulle få er attleva upp till stolta deklarationer och åtaganden som har kommit till för att skydda dem som lemlästas ute i arbetslivet tror vi inte att ni har. Ni visar ett kallhamrat förakt för de problem.som de privatanställda arbetarna utsätts för. Er attityd till fackföreningsrörelsen har varit litet upp och litet ner. Vid den senaste avtalsuppgörelsen kunde vi inhösta beröm för visat samhällsekonomiskt ansvar. Nu har inställningen förbytts till beskyllningar av typen att facket är en kravmaskin. I dag vill man att riksdagen skall göra ett uttalande när det gäller övergången vid årsskiftet. I propositionen står det ungefär att arbetsmarknadens parter i kommande avtalsrörelse medverkar till att de nya reglerna för självrisken i sjukpenningförsäkringen får likvärdig effekt för olika grupper på arbetsmarknaden. Det är ett utdrag ur det material vi nu diskuterar. Först gör ni ett försök att införa nya grova klasslagar i samhället. Sedan vill ni att de fackliga organisationerna skall klara det som är en ren omöjlighet, nämligen att göra ett system med karensdagar rättvist. Ni har försämrat pensionerna, ni vill försämra arbetslöshetsförsäkringarna, ni skall nu införa karensdagar och ni har redan försämrat lagen om anställningsskydd. Det här innebär att nästa avtalsrörelse — som ligger rätt nära i tiden, eftersom vi skall ha nya avtal 1983 — blir en orimlighet. Men ni räknar med att parterna skall kunna rätta till de oformligheter som ni har ställt till med. Herr talman! Den borgerliga regeringen är den ojämförligt största säkerhetsrisken för arbetsfreden i Sverige. Hand i hand med arbetsgivarintressena vill ni rasera styrkan hos den svenska fackföreningsrörelsen. Skulle ni mot förmodan överleva nästa val i regeringsställning blir det hårda tag. Med de hinder och svårigheter som ni baxar upp på förhandlingsvägen drar ni olyckan över landet. Vi måste fråga: Vill ni ha en ny förödande storkonflikt på den svenska arbetsmarknaden? Partiledarrundan i den här debatten var fruktansvärd. Statsministern avslöjade sig som direkt okunnig. Han försökte göra gällande att införandet av karensdagar inte skulle innebära klasskillnader. Men det gör det naturligtvis. Skall vi ta litet historia, så att vi kan komma till rätta med vad det här är fråga om.

Kanske någon minnesgod person kan dra sig till minnes att det var ett mycket kraftigt uttalande från Landsorganisationen om klasskillnaderna på den svenska arbetsmarknaden som var grunden för den diskussion som ledde fram till att karensdagarna kunde tas bort. Under den tid sjukförsäkringen hade gällt — alltså från 1955 — hade det förts en intensiv kamp mot karensdagarna. Vid åtskilliga förhandlingstillfällen hade LO-grupperna sökt att nå förmåner likvärdiga med tjänstemännens. De privatanställda arbetarna kunde inte klara detta avtalsvägen, utan i stället lagstiftades karensdagarna bort. Det skedde av sociala skäl och av jämlikhetsskäl. Samtidigt höjdes kompensationsnivån till 80 96, vilket tjänstemännen redan hade erhållit avtalsvägen. Den här beskrivningen visar att karensdagarna togs bort sedan en lösning av problemet med dessa klasskillnader inte gått att nå avtalsvägen. Sjukförsäkringen knöts dessutom till ATP, och det förslag som nu skall bli föremål för omröstning innebär alltså en negativ påverkan också på de framtida ATP-pensionerna. Thorbjörn Fälldin har inte fattat att det blir en total omöjlighet att lösa detta i avtalsrörelsen. Statsministerns framträdande här i eftermiddags var närmast en skandal, därför att det visade att vi har en statsminister som inte begriper hur det här eländiga förslaget kommer att verka. Det var en skandal därför att Thorbjörn Fälldin visade att han inte förstår hur det svenska förhandlingssystemet fungerar och därför att vi, herr talman, har en statsminister som är beredd att föra in landet i en förödande storkonflikt.

Herr talman! Utmärkande för dagens debatt har varit en del ovanligt hätska uttalanden här i kammaren. Jag ser, nu som tidigare, som en av mina uppgifter att i saklighetens intresse försöka dämpa motsättningarna och uttrycken för dem. Nils Carlshamre berörde i sitt anförande i ett tidigare skede av debatten de motioner till det förra och det nuvarande riksmötet i vilka jag har föreslagit en återgång till den form av avgiftsbetalning i sjukpenningförsäkringen som vi hade under hela den långa socialdemokratiska regeringsperoden ända till dess man vid 1970-talets mitt bakade in avgiften i arbetsgivaravgiftspaketet. En sådan åtgärd skulle självfallet — det vill jag gärna säga till Börje Nilsson, som tycks ha missförstått det hela — också frigöra motsvarande löneutrymme för förhandlingsparterna, vilket framgår av min motion. Om man återgick till att bokföra sjukförsäkringsavgiften på den enskildes skattsedel, så som förhållandet tidigare varit i 20 års tid och som det fortfarande är för egenföretagarna, skulle man kunna låta alla och envar, inte som nu bara egenföretagarna, välja mellan olika karensdagsalternativ alltefter vederbörandes egen värdering av risker och säkerhetsbehov. Nils Carlshamre antydde att detta mycket enkla förslag hade kommit för sent i dagens debattläge och för tidigt inför vad framtiden har i sitt sköte. Sådant har jag varit med om förut. Om man väntar och ser, kommer till sist ett och annat att bli verklighet. Socialförsäkringsutskottets argument för sitt avstyrkande är en hänvisning till önskvärdheten att ”underlätta administrationen”. På denna punkt har jag faktiskt större förtroende för datorerna än vad socialförsäkringsutskottet har. Även om man nu inte vill göra det som på ett enkelt och radikalt sätt skulle kunna föra karensdagsfrågan ur detta överhettade emotionella klimat, skall man väl inte behöva tillgripa överord på det sätt som vi har upplevt på sistone och även i dag här i kammaren. Sven Asplings socialdepartement räknade 1967 med att slopandet av karensdagar skulle medföra en ökning av kostnaderna för sjukförsäkringen med 20 20 och att en höjd ersättningsnivå skulle ge ytterligare en ökning med 10 90. Ser man på siffrorna, finner man också att det genomsnittliga antalet sjukdagar ökade från 15,8 år 1965 till 19,8 år 1970 och att det sedan fortsatte att öka till 22,9. Det är riktigt att sjukfrånvaron minskat på senare år och nu är nere på 19,4 dagar. Det beror inte på att de kortare sjukdomsfallen minskat, för de har ökat, utan på att de långa sjukdomsfallen har förkortats. Kanske är detta ett resultat av bättre sjukvård. Att yngre människor är sjuka oftare än äldre, som vi fick höra tidigare i dag, sammanhänger kanske med att sjukdomsbegreppet med tiden har undergått förändringar. Vad som ursprungligen var ”sjukkassan” blev så småningom ”försäkringskassan” och fick hand om utbetalningar av skilda slag: sjukpenning, pension, studiemedel, bostadsbidrag osv. Samtidigt uppluckrades kravet på läkarintyg för att styrka sjukdom, som nu inte behövs förrän efter sex dagars bortovaro. Numera ”sjukskriver” man sig alltså själv. Sambandet mellan verklig sjukdom och frånvaro från arbetet har därmed blivit svagare. Det är rimligt att föreställa sig att detta samband känns starkare av dem som varit med under tidigare år än av dem som inte kan anlägga ett historiskt perspektiv. Nu har vi i dag hört att införandet av karensdagar bryter mot viktiga trygghetsreformer, att det system som vi hade fram till 1967 är ett djupt orättfärdigt system, att vi inte skall vrida klockan tillbaka hur långt som helst, att det är ”ni i regeringsbänken som har förstört statsfinanserna, medan vi står på folkets sida” — en replik som hämtad ur den revolutionära dramatiken. Andra har talat om en skändlighet, en skandal, att våra argument är ömkliga och att det är ett löjeväckande kryperi för reaktionärerna. Jag undrar stillsamt om man inte kunde försöka erinra sig följande förhållanden, som jag också hade tillfälle att redovisa för Sten Andersson i vårens allmänpolitiska debatt och som — det vill jag gärna tillägga — då ledde till ett samtal i angenämare tonarter än vi har hört i dag. Karensdagar var obligatoriska i den frivilliga sjukförsäkringen, som var en folkrörelse. Kassorna fick helt enkelt inte betala för de första dagarna. Karensdagarna fanns kvar under socialdemokratiska regeringar fram till 1967, trots att det måste ha varit svårare att få budgeten att balansera för den veckoavlönade än för den månadsavlönade. Då var antalet månadsavlönade inom LO-kollektivet 4 20 — nu är de i alla fall fyra fem gånger så många. Avgiften för sjukförsäkringen fanns med på de enskilda människornas skattsedlar fram till 1975, om jag inte minns fel. Sedan försvann den in i arbetsgivaravgiften, och därmed gick de enskilda medborgarnas möjlighet att se sambandet mellan avgifter och prestationer förlorad. Egenföretagarna däremot betalar inte bara själva sin sjukförsäkring, de har också haft fyra olika karensdagsalternativ: 0, 3, 33 och 93 dagar, med motsvarande variation i fråga om avgiften. Även vanliga löntagare, liksom egna företagare, kan faktiskt ha olika preferenser mellan risker och ersättningsbehov. Sjukpenningförsäkringen har även tidigare påverkats av det totala samhällsekonomiska läget. Vad som beslöts 1946 på förslag av en socialdemokratisk regering uppsköts två gånger av samma regeringsparti och blev inte verklighet förrän nio år senare, 1955. Under 1960-talet och början av 1970-talet levde vi fortfarande i en då obestridd tillväxtekonomi. Men en sådan har vi inte längre — varken vi eller många andra länder jämförbara med oss. Vi här i kammaren måste ständigt vara medvetna om att Sverige har det största budgetunderskottet i relation till BNP av alla Europas länder. De sociala förmåner som har utgått till medborgarna under senare år har naturligtvis till en del måst betalas genom lån inom och utom landet. Herr talman! Jag kanske kan nöja mig med detta, nu.

Herr talman! Förspelet till dagens debatt och beslut om försämringarna i sjukförsäkringen har varit något ovanligt. Först gick det en massa rykten om hur försämringarna skulle utformas. Förhandlingar inom regeringen och riksdagsgrupperna fördes inför öppen ridå. Regeringsförslaget skulle innehålla ett förbud för de fackliga organisationerna att avtalsreglera sjuklönerna. Under trycket av spontana reaktioner uttalade ett antal centerriksdagsmän offentligt i pressen att de inte kunde vara med om denna nedrustning. En centerriksdagsman gav massmedia beskedet att han inte kunde se sina gamla arbetskamrater i ögonen om han skulle medverka i försämringen av sjukförsäkringen. Moderaternas ledare hade däremot inga invändningar mot försämringarna, och skälet till att det var nödvändigt att genomföra denna sociala nedrustning var enligt honom missbruket. Han lät meddela att ”det visste ju alla människor, att byggnadsarbetarna sjukskrev sig på fredagarna”. Han utvidgade så småningom gruppen av missbrukare av sjukförsäkringen till hela löntagarkollektivet. En fråga i sammanhanget är: Vad har hänt som gjort att de centerriksdagsmän som så käckt gick ut och deklararerade att de inte kunde vara med på denna klasslagstiftning nu villigt ställer upp? Vad som hänt under tiden som frågan har passerat utskottet borde vara ännu mer avslöjande för dem som tidigare var motståndare till förslaget. Det är, som vi här har sett, inte lätt för de riksdagsmän som har sina rötter i löntagarorganisationerna att dels kunna se sina arbetskamrater i ögonen, dels hamna i denna lojalitetskonflikt i förhållande till partier som har sitt stöd från SAF. Vi vet nu, om vi inte visste det tidigare, att försämringarna kommer att drabba dem som i dag har den sämsta arbetsmiljön, den osäkraste situationen på arbetsmarknaden och oftast de sämsta lönerna. Många har sjuklönerna i sina avtal. Thorbjörn Fälldin och andra åker nu land och rike runt och kräver att de fackliga organisationerna frivilligt skall försämra för sina medlemmar. Detta är en grotesk tanke, särskilt som samma profeter hävdar att karensdagarna står i motsatsförhållande till långvården. Det är inte bara ologiskt — det är dessutom ganska fräckt. Jag sade tidigare att detta är en klasslag, som de borgerliga nu skall tvinga igenom. I stort sett är det de privatanställda arbetarna som kommer att drabbas av förslaget. Kommer kravet på försämringar i avtalsrörelsen att ställas och drivas mot dem som i dag har sjuklöneavtal, är arbetsfreden i uppenbar fara. De som inte har sjuklön i avtalet måste naturligtvis ställa krav på att få ett sådant avtal inför det förväntade beslutet. Kan någon ge ett anständigt svar på varför t.ex. en byggnadsarbetare skall fråntas denna trygghet i sin standard? En byggnadsarbetare har ett tungt och ofta smutsigt jobb. Han eller hon kan inte vara på sitt arbete med t.ex. feber i kroppen, och det gäller många andra yrkesgrupper som är i samma situation — ta t.ex. en livsmedelsarbetare, som enligt livsmedelslagen inte har rätt att vara på sitt arbete vid sjukdom eller skada. Vad som händer om förslaget går igenom är att ni tvingar ut människor i arbete som borde vara hemma för att klara sin hälsa. Att moderatledaren tar fusk med sjukförsäkringen till intäkt för försämringen är inte bara oförskämt — hans påstående har dessutom inte något som helst stöd i de utredningar som har gjorts på det här området. De centerpartister som gjort stort nummer av sina samveten borde lösgöra sig från den reaktionära politik som detta förslag är ett uttryck för och stödja den socialdemokratiska reservationen. Det finns knappast någon fråga som tydligare än denna har avslöjat mittenregeringens sociala syn. Alla fackliga organisationer har med kraft och ilska motarbetat detta förslag. Jag kan garantera att mitt eget förbunds medlemmar har reagerat hårdare på denna fråga än på någon annan fråga som har behandlats här i riksdagen. Karin Söders argumentation var till vissa delar rent löjeväckande. För att övertyga om att hennes argument skulle vara hållbara refererade hon till en debattartikeli Byggnadsarbetaren. Artikelförfattaren var en socialdemokratisk riksdagsman. Enligt Karin Söder förordade artikelförfattaren att karensdagar skulle införas. Slutsatsen i artikeln, som har rubriken Bedrövlig sparplan, var tvärtemot vad Karin Söder påstod, och jag citerar denna slutsats: ”Men det skulle inte bli någon särdeles rättvis uppoffring eftersom många samhällsgrupper genom träffade avtal har sin lön obruten från första sjukdagen. Någon tvångslag som skulle undanröja träffade avtal på arbetsmarknaden kan väl knappast någon regering ge sig på.” Jag konstaterar att Karin Söder läser och tolkar det skrivna ordet som en viss potentat påstås läsa Bibeln. Låt mig slå fast att byggnadsarbetarna och Byggnadsarbetareförbundet har den klara uppfattningen att detta förslag är djupt orättvist och att följden blir en klar klasslagstiftning. När jag träffar anställda ute på arbetsplatserna frågar de ofta: Finns det inga löntagare i de borgerliga partierna som kan stoppa detta elände? Svaret får vi, när vi går till omröstning. Jag vill, herr talman, sluta med att säga att den lag som borgarna nu är i färd med att genomföra endast kan mötas med förakt. Det enda ljusa i sammanhanget är det klart uttalade löftet från socialdemokraterna att om det blir ett socialdemokratiskt flertal i riksdagen efter höstens val, så kommer denna klasslag att upphävas och att aldrig komma till genomförande.

Herr talman! Den socialdemokratiska kritiken mot karensdagarna framförs i ett högt tonläge — ett alltför högt tonläge med tanke på att socialdemokraterna själva allvarligt funderat på att lägga fram i stort sett samma förslag som regeringen nu presenterat för riksdagen. Detta vill socialdemokraterna uppenbarligen tala så tyst som möjligt om, så här ett par år efteråt. Men från sommaren 1980 till våren 1981 förekom en intern socialdemokratisk debatt om besparingspolitiken, där just införandet av karensdagar fördes fram som ett förslag som borde diskuteras på allvar. Den kanske främste förespråkaren för karensdagar var chefredaktören på tidningen Arbetet, Lars Engqvist, tidigare ordförande i socialdemokraternas ungdomsförbund och fortfarande en av partiets ledande företrädare utanför riksdagen. Lars Engqvist skrev i tidningen Arbetet den 20 augusti 1980 bl.a. att nya åtaganden kan kräva omprövning av gamla. Han framförde också tanken i frågeform om det skulle vara omöjligt att återinföra en eller ett par karensdagar. I september reste Lars Engqvist till Gävle och höll föredrag inför ett stort möte med socialdemokraterna i Gävleborgs län. I ett referat från det mötet sägs följande: Tre karensdagar utan sjukersättning — skulle det vara en orimlig uppoffring i ett läge där resurserna krymper och vi tvingas spara? frågar Engqvist. Tidningen Arbetarbladet rapporterade alltså att Lars Engqvist fört fram tanken på karensdagar liksom tanken på inkomstprövade barnbidrag. Enligt Arbetarbladets referat mottogs de Engqvistska förslagen mycket positivt av de församlade socialdemokraterna. Någon vecka senare var Lars Engqvist i Lund, och i en debatt förde han ännu en gång fram förslaget om karensdagar, om man får tro ett referat från debatten som publicerades i Lars Engqvists egen tidning. Tror någon att Lars Engqvist var ensam om att anse karensdagar vara en fullt tänkbar besparing för det socialdemokratiska partiet? Nej, så var det inte alls. Den 19 mars 1981 publicerade flera socialdemokratiska tidningar ett diskussionsunderlag som en arbetsgrupp under ledning av förre bostadsministern Ingvar Carlsson, socialdemokrat, skickat ut till partiets distriktskongressen. Ingvar Carlsson ställde en rad provokativa frågor. Hans tanke var säkert inte att alla de nämnda besparingarna skulle genomföras, men han ville uppenbarligen ta upp en seriös diskussion inom sitt parti om åtgärder av just det slag som de icke socialistiska regeringarna ansett nödvändiga. Ingvar Carlsson bad sina partivänner svara på frågan om karensdagarna borde återinföras. Han undrade också om antalet arbetstimmar per vecka skulle ökas. Han frågade om partivännerna kunde tänka sig att pruta på folkpensionerna, barnbidragen, bidragen till kommunerna, studiemedlen till studenterna, livsmedelssubventionerna och bostadsbidragen. Som vi alla vet valde socialdemokraterna en annan och, tyvärr, ekonomiskt mindre realistisk kurs. En del socialdemokrater ville ompröva partiets orealistiska löftespolitik, men dessa socialdemokrater orkade inte eller ville inte slutföra den uppgiften. Nu har socialdemokraterna gått emot besparingar som motsvarar bortåt 10 26 momshöjning. Även när det gäller karensdagar har man sagt nej och föreslagit moms i stället, ett förslag som riksdagen avvisade i vintras. Socialdemokraterna är uppenbarligen beredda att gå till väljarna och försvara sitt oförsiktiga motstånd även mot nödvändiga besparingar. Det är ett val som socialdemokraterna har träffat och som vi andra inte kan göra så mycket åt. Men en sak har vi verkligen rätt att begära av socialdemokraterna. Det är inte rent spel att först på fullt allvar själv tänka sig karensdagar och sedan kalla det för klasspolitik och angrepp mot de sjuka, när andra partier för fram motsvarande förslag. Hade socialdemokraterna verkligen menat att karensdagsförslaget var så omöjligt som de nu vill framställa saken, då hade man naturligtvis inte brytt sig om att fråga partimedlemmarna om förslaget borde genomföras. Samma påpekande bör också riktas till i vart fall en av de fackliga organisationerna, nämligen LO. En av LO:s ledande företrädare, Rune Molin, var liksom f.ö. riksdagsman Kjell-Olof Feldt ledamot i Ingvar Carlssons arbetsgrupp. När arbetsgruppen frågade de socialdemokratiska partidistrikten ifall man kunde införa karensdagar, så får man anta att även den högsta LO-ledningen var införstådd med att frågan skulle ställas. Nej, herr talman, det är tydligen tidpunkten när förslaget förs fram som är avgörande för om det är ett acceptabelt förslag eller inte. Ett mellanvalsår kan man tala om nödvändiga besparingar, men under ett valår — nej. Då är det fråga om en klasspolitik som är helt förkastlig. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 9 i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 och f. ö. bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Karensdagar är klasslagar, ekonomiskt som socialt. Med dagens debatt om införandet av karensdagar har följt en mängd statistik om hur det skulle slå på olika sätt. Även argumentationen mot karensdagar har byggt på hur de som får karensdagar enligt statistiken kommer att drabbas. Det har även förekommit en del vittnesmål från dem som kommer att drabbas. Men kanske har de mänskliga upplevelser som man har varje dag kommit bort litet grand. Vi som arbetar eller har arbetat bland dem som drabbas värst — vi som har den stora förmånen att leva bland dem och dela deras villkor — ser att man inte springer med statistik i handen och reagerar på det. Upplevelsen av snäva ekonomiska ramar är omedelbar och skrämmande. Det finns här i många fall inslag av förtvivlan i vardagen. Ekonomiska försämringar upplevs vid varje tidpunkt i livet och varje dag som hemska och oroväckande. Bara symptomen på sjukdom kan skapa stora ångestkänslor genom hotet om en förlorad inkomst, en inkomst som är ett måste för att man skall klara det nödvändigaste — hyran och maten — och ett rimligt och drägligt socialt liv. Det får alltså sociala konsekvenser när man driver fram ekonomiska försämringar. Vi vet från andra områden, t.ex. när det gäller arbetslösheten, att det ibland kan gå så långt att det slutar med döden. Det såg vi i Studio S "öregående vecka, och det gav naturligtvis en tankeställare. Samma tendenser finns naturligtvis här med försämrade ekonomiska villkor. Det får djupa sociala konsekvenser. I sin förlängning driver det här naturligtvis fram nya sjukdomssymptom. Det är inte bara fråga om den psykosociala miljön på arbetsplatserna, utan det gäller hela livssituationen. Det är den ekonomiska piskan som införs med karensdagarna. Det skapar alltså stor osäkerhet, och det skapar en ny sjukdomsbild. Korttidssjukskrivningarna kanske kommer att minska, därför att fler kommer att jobba när de är sjuka, men långtidssjukskrivningarna kanske kommer att öka än mer. Nedgången i fråga om sjukskrivningstimmar kommer med all säkerhet att på sikt vändas. Vad värre är, kostnaderna för den nya sjukdomsbilden kanske kommer att öka och läggs då på landstingen. Därmed ökar skattetrycket just på de grupper som nu är utsatta för den ekonomiska utpressningen med karensdagar. Nu säger de borgerliga företrädarna på löpande band att det gick ju att ha karensdagar förr. Ja, men det var ju inte bra, och därför avskaffades de. Att nu återgå — med de helt nya ekonomiska förhållanden som arbetargrupperna har i dag — betyder en ekonomisk piska. Piskan för de arbetande och ekonomiska stimulanser åt kapitalet för att det över huvud taget skall investera och bedriva någon verksamhet, det är borgerlig politik. Klasskillnaderna går inte — något som vår statsminister tydligen inte alls har klart för sig — mellan dem som arbetar i kommuner och landsting och industriarbetargrupperna. Nej, klassgränsen går mellan de arbetande i bred mening och de skikt som berikar sig på andras arbete — kapitalägare, aktieägare och höga tjänstemän som backar upp kapitalägarna. Bestämmelsen om karensdagar riktar sig mot arbetargrupperna. Därför är den en klasslag. Det skulle naturligtvis behövas det omvända — ekonomiska stimulanser till de arbetande för att uppnå ekonomisk och social rättvisa och som en följd därav goda arbetsinsatser för landet, piskan på kapitalägarna för att investera och skapa nya jobb. Det har sagts att karensdagarna är ett beställningsjobb från Svenska arbetsgivareföreningen. Det är sant. Men regeringen envisas med att säga att de införs därför att staten måste spara. Här är det frågan om två motiv, som man kör bredvid varandra. Kalla det för en arbetsfördelning, men båda har samma syfte: omfördelningen skall drabba de sämst ställda. Svenska arbetsgivareföreningens argument är att korttidsfrånvaron skall minska, och man hänvisar då till att den frånvaron är besvärlig för företagen. Den försvårar planeringen, skapar onödiga kostnader, minskar effektivitet och produktivitet. Ja, visst är ået så. Sjukdom stör produktionen. Därför vill naturligtvis Svenska arbetsgivareföreningen sortera bort alla svaga, dvs. förstärka utslagningstendenserna. Det är följden av att införa karensdagar. Sjukdom skapar ekonomiska problem, som i sin tur skapar nya sjukdomar. Sedan återstår bara förstadiet till folksjukdomen förtidspensionering, nämligen långtidssjukskrivning. Vi får alltså en effektiv utsortering på arbetsmarknaden med ett karensdagssystem. Regeringen låtsas inte om negativa sociala och medicinska effekter av införande av karensdagar. Detta skall då ses mot bakgrund av det högt uppdrivna tempot i arbetslivet. Jag tycker att det är ett gigantiskt hyckleri att regeringen inte låtsas om att karensdagar har negativa effekter. Spara i stället på statens utgifter genom att slopa de generösa subventionerna och skattelättnaderna till skattespekulanterna. Avskaffa skattefondsparandet. Stoppa planerna på JAS. Angrip skatteflykt och skattefusk. Det vill de borgerliga inte kännas vid. Man har inte svarat på frågor om detta i dagens debatt. Alternativen för borgerlig politik är tydligen höjd moms eller försämringar för de arbetande. Om nu allt kommer att ha sin partipolitiska gång, kommer karensdagar att införas i sjukförsäkringen. Det kommer i alla fall att fattas ett sådant beslut. Det är en djupt orättvis politik som då segrar. Det sker utan att någon folkmajoritet har uttalat sin vilja i frågan. Regeringen har inte fått något godkännande i val av en sådan här politik. Jag vet att det finns flera borgerliga politiker, som har någon förankring i verkligheten, som f. n. lindrigt uttryckt lider samvetskval. Skall man införa karensdagar eller inte? Om man inför karensdagar i sjukförsäkringen, då är det en seger för partipiskan. Om förslaget genomförs har också bollen spelats över till socialdemokraterna, som har lovat — om de kan bilda en regering i höst — att som en av de första åtgärderna lägga förslag om att karensdagarna skall tas bort. Då har också den ekonomiska bollen spelats över från borgerligheten till socialdemokratin. Då kommer naturligtvis intressanta frågeställningar att uppstå. Kommer socialdemokraterna att ta bort karensdagarna ur sjukförsäkringen och finansiera det med höjd moms? Det är en frågeställning som är aktuell, och det kan ifrågasättas om man inte i stället skall välja att klämma åt kapitalet, aktiespekulationen och aktiehandeln. Frågan är öppen och den kräver ett svar — åtminstone före valdagen den 19 september. Eftermiddagens pedagogiska yttrande av sjukvårdsministern Karin Ahrland, där hon jämförde självrisk för en bil och karensdagar vid sjukdom, illustrerar nämligen den borgerliga människosynen. Det är denna människosyn som blir resultatet av den kapitalistiska marknadsekonomins ramar — den starkes rätt, den ohöljda egoismen och hänsynslösheten mot den svage. Ett nej till karensdagar i sjukförsäkringen är ett uttryck för en helt motsatt politik: solidaritet, gemenskap och kollektivt delade villkor. Det är arbetarrörelsens klassiska grundvalar. Det är med en sådan politik arbetarrörelsen skall ge den borgerliga politiken svidande nederlag i september. Det är bara synd att inte den vrede som har väckts fram på arbetsplatserna har fått det uttryck den förtjänar, nämligen en politisk strejk mot borgarpolitikens sociala nedrustning. Då kanske vi i dag inte hade haft något förslag att ta ställning till eller också hade ett eventuellt förslag kunnat klart avvisas. Åtminstone hade en borgerlig valförlust varit given. Herr talman! Jag yrkar bifall till de förslag som sätter stopp för införandet av karensdagar i sjukförsäkringen och till motion 403.

Herr talman! Självrisk i sjukförsäkringen skall vi ha, säger Karin Söder. Den nuvarande borgerliga regeringen har en förmåga att dölja sina förslag genom att hitta på nya begrepp. Självrisk är ett begrepp som vanligtvis används när det gäller bil och hemförsäkringar, alltså döda ting. Det är oförskämt av regeringen att använda begreppet självrisk i sjukförsäkringen. Det handlar om människor, om levande ting, människor av kött och blod. Det handlar om människor som har varit med om att bygga upp produktionen och det socialförsäkringssystem vi har i dag. LO-kollektivet, och då främst de privatanställda, drabbas hårt av regeringens angrepp på sjukförsäkringen. En miljon människor utan sjukdagar drabbas inte alls av regeringens spariver. Flertalet tjänstemän och offentliganställda drabbas mycket litet. I stället slår förslaget hårt mot LO-medlemmar utan sjuklöneavtal, mot grupper med hårda och hälsovådliga jobb. Var finns solidariteten i regeringens dårskap och allt vackert tal om att alla skall drabbas lika? Vidare säger regeringen att man förutsätter att de grupper på arbetsmarknaden som har sjuklöneavtal skall avtala bort sina förmåner vid kommande avtalsförhandlingar. Det är kanske på sin plats att påminna den borgerliga regeringen om att de senaste årens avtalsförhandlingar inte har förts i en sådan anda att detta är möjligt. 1980 slängde SAF med den dåvarande regeringens goda minne ut stora delar av LO-kollektivet från sina arbetsplatser. Det politiska minnet är kort för borgerliga regeringar — att döma av detta djupt kränkande förslag. Samtliga riksdagsledamöter har fått brev från LO, KTK, PTK och TCO-S.

Nej, sådana har kommit från tusentals människor, de har kommit från politiska organisationer, från lokala fackliga avdelningar och klubbar. Många har också påmint om det uttalande som gjordes 1976 av statsminister Fälldin. År 1976 betecknade statsminister Fälldin SAF:s förslag om en karensdag som en social nedrustning. Nu genomför samme statsminister själv ett förslag som drabbar mer än dubbelt så hårt och kallar det för en rättvis reform. I måndags besökte jag tillsammans med 25 socialdemokratiska riksdagsmän Arendalsvarvet i Göteborg. Vi var bl.a. på en oljeborrplattform som höll på att byggas. När vi stod på den halvfärdiga oljeborrplattformen 50 meter över vattenytan kom osökt tanken: Hur är det att ha ett så tungt och riskabelt jobb, att i alla väder klättra på byggnadsställningar, krypa i trånga skrymslen, ligga på kalla plåtar, släpa med sig material och svetsaggregat? Ja, har man en förkylning med feber i kroppen är ett sådant arbete helt omöjligt. Men med sänkta reallöner och oron för sitt jobb kanske varvsarbetaren släpar sig i väg till jobbet. I den situationen är varvsarbetaren en säkerhetsrisk både för sig själv och för sina arbetskamrater. Att han sedan kan få skador för framtiden och bli dubbelt så dyr för samhället tänker tydligen inte den borgerliga regeringen på. Är det rättvist att livsmedelsarbetarna på t.ex. Scan Väst i Skara och på Dafsgårds i Källby förlorar tusentals kronor på att kniven slinter och ger skärsår och på att de har ett tungt arbete som ger ryggskador? Är det deras fel att livsmedelsstadgans paragrafer förbjuder dem att arbeta med hänsyn till infektionsrisken när de har med vår dagliga föda att göra? Skall vi komma till rätta med de problem som vissa utsatta yrkesgrupper har kanske den borgerliga regeringen måste be SAF att förhandla bort ackorden. Men det är nog en omöjlighet i nuvarande läge. Varför skall Volvoarbetarna i Skövde behöva betala tusentals kronor för sina förkylningar? Varför skall LO-medlemmar, som redan har fått sänkt reallön, behöva förlora ytterligare tusentals kronor per år? Ja, det är frågor som LO-medlemmar runt om i landet ställer sig. Från många företag och fackliga organisationer i mitt eget hemlän, Skaraborgs län, har samtliga riksdagsmän, även de borgerliga, fått protestlistor. Jag vet att sådana protestlistor har kommit från bl.a. Volvo i Skövde, Cementa i Skövde, Vulcan i Tidaholm, Bofors Plast i Tidaholm, Katrinefors Pappersbruk i Mariestad, Ulferts Möbelfabrik i Tibro, PLM i Lidköping, LMV i Lidköping, Eccoverken i Skara, Stenestams i Hjo, Isacssons i Habo. Överallt, på stora och små arbetsplatser, protesterar LO-kollektivet. I Skaraborgs län är 60 000 LO-medlemmar och deras familjer djupt oroade för framtiden. Herr talman! Det förslag som vi skall rösta om här i kammaren om en liten stund ger mig anledning konstatera att centerpartioch folkpartiväljare är av ett alldeles speciellt släkte. De blir nämligen aldrig sjuka eller arbetslösa. Inte heller behöver de någon pension.